Herr talman! Industriministern berörde många frågor som skulle behöva kommenteras, och jag hoppas att jag kommer ihåg alla. Jag skall börja med den sista. Industriministern diskuterade huruvida mina frågor var industripolitiska eller inte. De är industripolitiska, men de är också allmänpolitiska. En av frågorna gällde nämligen hur industriministern ser på Bergslagens möjligheter i storfinansens händer. Den frågan är varken industripolitisk eller sysselsättningspolitisk, utan den är allmänpolitisk och har att göra med vilken grundläggande inställning industriministern har till det som sker. Men jag är glad över att industriministern inte bara hänvisar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är ju det vanligaste sättet att försöka smita undan frågor som rör strukturrationaliseringar. Industriministern gjorde inte det, och det är bra. Det behövs nämligen ett konkret program för att klara de problem som finns. Det räcker inte med stödområdesförändringar, olika offertstöd och lokaliseringsstöd. I en given situation kan sådana åtgärder vara bra, men de är inte någonting som på sikt kan förändra strukturen eller åstadkomma den återindustrialisering som är nödvändig. Man måste prioritera den här regionen — det är riktigt. Men frågan är om 43 det kan ske genom de begränsade insatser som man från regeringens sida är beredd att vidta. Mycket av politiken i dag, såsom den framläggs också av industriministern, innebär ju ett förlitande på de ägare som inget hellre vill än att slippa undan. Detta kan industriministern inte vara okunnig om. Jag tror att inte heller han innerst inne har någon annan uppfattning än att det fordras hårda tag för att få ägarna att göra det som man förväntar sig, förutsatt att man i positiv mening förväntar sig att de skall ta ett verkligt ansvar. 30000 jobb har försvunnit under den borgerliga regeringstiden. Ja, borgarna råkade sitta i regeringsställning vid den här tiden, och det är möjligt att ett mindre antal jobb skulle ha försvunnit, om socialdemokraterna då hade haft regeringsmakten. Det är emellertid grundläggande ekonomiska och strukturella problem i hela den kapitalistiska världen som har värkt ut under den här perioden, så det hade nog försvunnit en hel del jobb också om socialdemokraterna då hade innehaft regeringsmakten. Det fordras långsiktighet, säger industriministern. Ja, det fordras långsiktighet, och därför tycker jag inte att man kan låta sådana här nedläggningar ske förrän man skapat andra arbetstillfällen för dem som bor i regionen. Det som samhället företar sig måste väl ändå vara till för människorna — för de människor som själva bygger upp det här samhället. De kan inte i sig vara stöd för något abstrakt, utan just samhället med regeringen, riksdagen och alla de organ vi har för att kunna påverka utvecklingen måste användas fullt ut. Jag föreslog några punkter som jag tyckte var rimliga för att man skulle kunna säga att man från samhällets sida tar ett tag när det gäller de här problemen. Man borde t.ex. säga stopp för avsked eller tvångsförflyttningar inom koncernen, som nu kommer att innefatta väldigt många orter. Man skall naturligtvis erbjuda människor att flytta till en annan ort, om det finns arbete där, men man kan inte tvinga iväg folk, utan man måste se till att de som det gäller kan få jobb på de orter där de bor. Dessa orter tål nämligen inte mycket mer av avtappning. På de flesta av de här orterna finns det redan nu problem med tomma bostäder och stor arbetslöshet. Man måste strukturera stålindustrin. Ja visst, men en strukturering innebär ju inte bara att människor blir arbetslösa och att man kör vidare med en mindre, centraliserad och specialiserad verksamhet. En strukturering kan också utvecklas åt det andra hållet: man kan försöka tona ner exportinriktningen, försöka få stålindustrin att fungera bättre i ett sammanhang med svensk verkstadsindustri, försöka ersätta importerade varor, osv. Det finns många olika vägar att gå om man skall strukturera. Det är inte alltid som storfinansens snabba klipp är den bästa vägen. Rättare sagt: det är mycket sällan den vägen leder till bättre eller fler jobb. När man tvingas erkänna att jobben försvinner och det är kris i en ort, brukar det alltid sägas från regeringsföreträdarnas sida — det spelar ingen roll om de är borgerliga eller socialdemokratiska — att detta är nödvändigt för att man på längre sikt skall få en bättre struktur. Med den ekonomiska utveckling som vi är inne i och den kris som är långsiktig och djup för hela den kapitalistiska världen tror jag inte att det kommer någon tid som innebär ett bättre läge för de här orterna utan att det är konkreta åtgärder som måste till. Nr 80 När man säger att man skall lita på ägarna och pekar på hur många jobb Måndagen den som har försvunnit i Bergslagen skall man komma ihåg vad som hände i 13 februari 1984 Spännarhyttan. Man flyttade dit 60-70 jobb som ersättning för ca 300 som försvann. Dessa ersättningsjobb tog man från Ludvika. Jan Stenbeck hade för inte så länge sedan en presskonferens och talade också i radio om vad han kunde tänka sig som ersättning för det som alla talar om men som industriministern kringgår genom att säga att han inte vill gå före och påstå att något skall läggas ner. Det står emellertid i tidningarna, och det talas från auktoritativt håll och från ägarhåll om att det är Fagerstas varmbandsverk och metallurgierna där som i första hand skall läggas ned. Det betyder kanske 700 å 800 jobb. Då säger Jan Stenbeck att 20 jobb kan man tänka sig som ersättning inom en elektronikindustri. Det var vad han hade kommit på inför presskonferensen. Jag menar att det är inga proportioner på vad som händer — vad som försvinner och vad som erbjuds. Sedan talar man om den positiva utveckling som skall ske med hjälp av regeringspolitiken. Men faktum är att det på berörda orter sprider sig en enorm depression. Man säger: Det är ingen mening att vi diskuterar, för allt sker ändå över våra huvuden. Man fick reda på att en förändring ägt rum, att företaget fått nya ägare, via tidningarna och radion. När det skall MBL-förhandlas, är det ens eget avsked det skall förhandlas om och inte en framtida utveckling. Vidare skall man hoppas på JAS-projektet. Men tänk om de pengar som läggs ned på detta projekt i stället hade använts för industriell utveckling i det här landet. Tänk vilka möjligheter vi då skulle ha haft! Skulle något gjuteri i Bergslagen få några beställningar tack vare JAS-projektet, skulle FFV i Arboga gå miste om lika många. Jag är säker på att så sker, om man nu väljer att satsa på nämnda dyrgrip.
Herr talman! Jag vill göra ett par påpekanden. En strukturering av svensk industri är nödvändig. Det vore en stor olycka för vårt land om vi skulle förneka detta. Vi måste ha en industri som är både effektiv och konkurrenskraftig, om vi skall kunna klara framtiden för Sverige som industrination. De senaste årens omstruktureringar har enligt min mening lett till att vi i dag har en bättre industristruktur än på länge. Vad hade hänt med handelsstålet och med Bergslagen om vi inte hade gått igenom den mödosamma omstruktureringen? I dessa dagar kan vi i tidningarna läsa mycket om vad som händer i de länder där man inte omstrukturerar, där man istället skjuter problemen framför sig. Rubrikerna talar om halveringar eller total utslagning i fråga om industrikapaciteten. Vi måste värna vår industri. Att värna vår industri innebär att vi också löpande ser till att den struktureras. Jag ser positivt på Bergslagens möjligheter. Det borde också Hans Petersson i Hallstahammar göra. Det gäller att predika framtidstro i stället 45 för att underblåsa dystra tongångar. Jag ser positivt på Bergslagen därför att det i den regionen finns en industritradition och mycket av industriellt kunnande. Det gäller både de anställda och företagarna. Vidare finns det i Bergslagen många företag som nu med framgång arbetar på exportmarknaderna. I vissa delar av Bergslagen ökar även nyföretagandet. Allt detta gläds jag åt. Men självfallet är det inte tillräckligt. Det behövs mycket mera. Det har jag vid olika tillfällen påpekat. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga följande. Jag ser positivt på Bergslagens möjligheter och framtid också därför att det där i dag finns så mycket av idérikedom, livskraft och personligt engagemang för hembygden. Det är kanske den bästa förutsättningen just när det gäller att angripa problem och att nå framgång i det arbetet. Beträffande olika insatser i Bergslagen utlovar jag regeringens stöd för en politik som innebär en förnyelse och en utveckling i Bergslagslänen.
Herr talman! Jag är den siste som skulle förfalla till pessimism. Jag ville bara förmedla vad människor som jag talat med känner när struktureringarna uteslutande resulterar i större arbetslöshet och sker över de enskilda människornas huvuden. Så småningom, när vi diskuterar industripolitik i vidare mening, kommer industriministern att få tillfälle att ta del av min motion om Bergslagen. Jag pekar där på en rad utvecklingsmöjligheter. Vidare pekar jag på det som har skett i Norberg — inte tack vare ASEA eller någon annan storkapitalist, utan tack vare de enskilda människornas initiativförmåga och kreativitet. I Skinnskatteberg t.ex. lyckades man mot alla odds rädda halva boardfabriken, trots att det var bestämt att fabriken skulle läggas ned. Kamp lönar sig alltså. Men man måste ha ett verktyg, ett stöd. Människorna måste känna att regeringen ställer upp för just dem och ger dem möjlighet att jobba vidare. Man skall inte behöva stå med mössan i hand när företaget där man arbetar byter ägare, när kapitalisterna sinsemellan gör olika byten och strukturerar som det bäst passar dem. Svensk industri måste struktureras — men hur, med vilken inriktning? Det skall inte bara vara för kortsiktig lönsamhet —t.ex. genom nedskärningar på personalsidan. I stället skall utveckling, vidareförädling, nya komponenter, nya produkter och en ny inriktning sättas upp som mål för svensk verkstadsindustri. På det sättet måste man strukturera.

Herr talman! Jag har fått en konkret fråga av herr Måbrink rörande Sandoz eventuella köp av Ahlgrens i Gävle. Eftersom regeringen ännu inte har fått någon ansökan om ett eventuellt övertagande kan jag — som jag har framhållit i mitt svar — inte uttala mig om hur regeringens prövning av en ansökan skulle komma att utfalla.
Herr talman! Jag vill ändå fråga industriministern: Hur ser industriministern principiellt på frågan om det alltmer ökande utländska engagemanget i svensk industri och köp av svensk industri? Vilken är industriministerns uppfattning i denna fråga?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 Thage Peterson hävdade också då att när det gällde 1916 års lagstiftning som reglerar utländska köp av svenska företag — lagstiftningen modifierades litet grand 1982 — ger varken 1916 års lagstiftning eller förarbetena till denna mig anledning att utgå från att bedömningen i det här fallet nödvändigtvis skulle leda till att man sade ja till sådana försäljningar. Det går att med åberopande av precis samma legala grunder komma fram till det motsatta svaret, nämligen nej. Jag hoppas att Thage Peterson nu, när han har makten, vidhåller sin ståndpunkt och använder det argument som han använde den 16 mars 1982 mot Nils Åsling när frågan om Sandoz köp av Ahlgrens kommer till regeringen.

Herr talman! Med hänvisning till mitt tal på Landstingsförbundets kongress den 27-28 april 1983 samt ett uttalande av socialministern om statsbidrag till privata daghem har Gunnar Hökmark ställt följande frågor. 1. Vill statsrådet mot bakgrund av de inledningsvis anförda citaten av statsrådets egna uttalanden vid Landstingsförbundets kongress 1983 inför kammaren redogöra för sin syn på metoden att genom inskränkningar i statsbidragsrätten i praktiken minska det kommunala självbestämmandet och därmed utrymmet för den offentliga sektorn att pröva nya vägar? 2. På vilket sätt avser statsrådet stimulera kommunerna att pröva nya vägar vad gäller servicen till medborgarna? 3. Avser statsrådet att förelägga riksdagen förslag som ökar kommunernas möjligheter att själva fatta beslut i sådana ärenden som ovan berörts? Jag vill börja med att ange några principiella utgångspunkter. I mitt anförande vid Landstingsförbundets kongress — vilket Gunnar Hökmark åberopar — framhöll jag att det nödvändiga förändringsarbetet inom den offentliga sektorn måste utgå från medborgarnas behov och önskemål. Det handlarockså om demokrati — enskilda människors möjligheter till medverkan och delaktighet i den offentliga verksamheten. Samhällsorganisationen behöver därför successivt förändras för att motsvara människornas uttalade önskemål. I vårt land har det varit naturligt att tillgodose medborgarnas behov av gemensamma insatser genom att bygga ut den offentliga sektorn. Sjukvård, utbildning och barnomsorg är exempel på väsentliga trygghetsfrågor som vi tillsammans har löst. Formen har blivit demokratins väg, förverkligad i stat och kommun. Det finns många skäl för att vi valt den vägen. Det viktigaste har att göra med solidaritet och rättvis fördelning. Riktmärket för regeringens reformarbete kommer även i fortsättningen att vara att slå vakt om alla människors rätt till goda livsvillkor. Det är mot denna bakgrund som vi enligt min mening måste föra debatten om privatisering av offentlig verksamhet. Mitt svar på Gunnar Hökmarks frågor är följande. När det gäller regeringens avsikter beträffande statsbidragen till privata daghem kan jag hänvisa till vad socialministern anförde i sitt svar den 30 januari 1984 på interpellationer av Göte Jonsson och Ingemar Eliasson samt en fråga av Ulla Tillander. Som socialministern då framhöll avser regeringen inte att slopa statsbidragen till enskilda daghem som drivs utan vinstsyfte av familjekollektiv, organisationer eller andra sammanslutningar. Vad däremot gäller daghem som bedrivs i uppenbart vinstsyfte finns det en rad principskäl att visa stor tveksamhet till att genom statsbidrag uppmuntra sådan verksamhet. Frågan om statsbidrag till daghem som drivs i vinstsyfte övervägs f.n. i socialdepartementet. När det gäller den generella frågeställningen om statsbidrag bör lämnas till privata företag med vinstintressen för verksamhet inom det kommunala området vill jag anföra följande. En viktig utgångspunkt måste vara att samhället har ett ansvar för att grundläggande krav på rättvis fördelning, kvalitet och demokratiskt inflytande kan tillgodoses. Det blir då enligt min mening nödvändigt att ställa upp bestämda villkor som garanterar samhällskraven. Annars är det risk för att dessa krav åsidosätts, eftersom vinstintressets viktigaste drivkraft är att pressa kostnaderna, vinna en köpstark marknad och hålla så höga priser som marknaden tillåter. Jag bedömer att sådana samhällsvillkor inte kan uppfyllas utan att ett regeloch kontrollsystem byggs upp. Denna aspekt har inte hitintills beaktats i diskussionen om t.ex. privat daghemsverksamhet. Ett sådant regelsystem betyder både merkostnader för samhället och ökad byråkrati, vilket jag inte är beredd att medverka till. Jag vill i sammanhanget understryka att motsvarande reglering inte är nödvändig när det gäller stöd till enskilda daghem som drivs på ideell grund. Detta hänger samman med att samhället och de ansvariga för driften i dessa fall har i allt väsentligt sammanfallande intressen. Detta är mitt svar på Gunnar Hökmarks första fråga. På den andra frågan vill jag svara följande. I kommunerna pågår i dag ett omfattande förändringsarbete. Nya verksamhetsformer prövas. Så görst.ex. försök med kommundelsorgan och brukarmedverkan. Vad staten i första hand kan göra för att underlätta detta arbete är att se om antalet regler som begränsar den kommunala handlingsfriheten kan minskas. Genom att uppmärksamt följa olika typer av kommunala försök kan staten också stimulera den lokala verksamhetens utveckling. Jag skall här redovisa några initiativ som regeringen har tagit. Stat-kommun-beredningen har i uppdrag att föreslå sådana förändringar i det statliga regelsystemet som kan leda till ökad effektivitet och minskade kostnader i den kommunala verksamheten. Beredningens arbete bedrivs i nära samarbete med företrädare för kommunerna. Därigenom finns enligt min mening goda möjligheter att fånga upp och stimulera försök med nya verksamhetsformer. Jag vill också hänvisa till 1983 års demokratiberedning, som genom försök i kommunerna skall stimulera och utvärdera ny verksamhet, t.ex. lokala organ och brukarmedverkan. Utredningsarbetet med brukarinflytande sker parallellt med konkreta försök i vissa kommuner. Denna del av uppdraget har förtur. Om Gunnar Hökmark med sin sista fråga avser förslag som syftar till att stärka den kommunala självstyrelsen och stimulera alternativa lösningar i den offentliga verksamheten, kan jag nämna att stat-kommun-beredningen inom kort kommer att överlämna ett betänkande till regeringen om försök med s.k. frikommuner. Min avsikt är att ett förslag skall kunna föreläggas riksdagen under våren. Jag vill dock i detta sammanhang understryka att syftet med en sådan försöksverksamhet inte är att lägga ut samhällelig vård och omsorg på privata företag. Det gäller i stället att pröva nya former för samverkan mellan stat och kommun som bättre svarar mot lokala behov och förutsättningar. Härigenom kan man också nå ett mera effektivt utnyttjande av resurserna.

Herr talman! Först vill jag be att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. Det är ett ypperligt svar. I all sin klarhet markerar det nämligen mycket tydligt att socialdemokratin skall akta sig för att etablera sig som ett frihetsparti. Man talar gärna om nya vägar, men man tillåter dem inte att vara nya. När Ingvar Carlsson, regeringens särskilde skuggminister för frihetsfrågor, talar om frihet nämner han åtminstone att denna skulle kunna innebära individuell frihet. Men när Bo Holmberg, regeringens skuggminister för kraven på avbyråkratisering och decentralisering, talar blir friheten enbart en fråga om att flytta makten från det ena kollektivet till det andra, inte att ge individerna själva mer att bestämma om. Individen skall möjligtvis få mer att bestämma om, genom att han eller hon som medlem i ett kollektivt.ex. på ett sjukhus skall få bestämma när patienterna skall stiga upp — det som Holmberg kallar brukarmedverkan. Man skall däremot inte få möjlighet att bestämma var någonstans man skall få sjukvård. Civilministern avvisar i sitt svar möjligheten att genom privatiseringar öka de enskilda människornas, patienternas, valfrihet. Man skall få lov att rösta om vilken tid man skall gå upp ur sängen, men man skall inte kunna rösta om vilket sjukhus eller vilken läkare man skall gå till. Det är kontentan av vad Bo Holmberg säger. Civilministern talar gärna om behovet av att stimulera kreativitet och försöksverksamhet i kommunerna. Senast i dagens tidningar finns ett uttalande om denna hans vilja citerat. Men han menar att det enbart är den kreativitet och den försöksverksamhet som är förenliga med socialdemokratiska doktriner som skall tillåtas, inte kreativitet och försök som bygger på andra idéer än socialdemokratins — framför allt inte försök som kan visa att grunden för den socialdemokratiska välfärdsmodellen, kollektivismen, är underlägsen den välfärd som bärs upp av enskilda människor, när de tillåts ta privata initiativ. Den kommunala friheten, säger Bo Holmberg, skall begränsas till det som är acceptabelt ur socialdemokratisk välfärdssyn. Herr talman! Det finns två saker att säga om detta. Först och främst är denna nya frihet en falsk frihet. Varken Ingvar Carlsson eller Bo Holmberg vill ge människorna eller kommunerna någon ytterligare frihet. Däremot kan man tänka sig att ge dem tillstånd att göra vissa saker som de tidigare inte fått göra. Men man ger dem ingen frihet att själva bestämma att göra detta. Frihet har med makt att besluta att göra. Någon sådan ytterligare makt vill socialdemokratin inte ge vare sig individerna eller kommunerna. Civilministerns svar är mycket klargörande på denna punkt. Socialdemokratins frihet innebär att makthavarna kan vara litet mera generösa med att ge tillstånd — till att bygga kolonistugor, till att köpa öl på kvällarna eller till att bevilja en viss kommunal försöksverksamhet — men någon egentlig förstärkning av den enskildes eller kommunens rätt att själv bestämma innehåller inte denna nya paketering av socialdemokratin. Den frihet som socialdemokratin nu kallar till särskilda rådslag för att diskutera är egentligen endast ett slags ”bara-ni-gör-som-vi-vill-frihet”. Bara barnen går på kommunala daghem får föräldrarna vara med och påverka litet mer. Bara kommunerna inte prövar privata alternativ får de bedriva försöksverksamhet. Bara man följer reglerna kan man slippa dem. Försök som strider mot socialdemokratiska doktriner tillåts inte, allra minst sådana försök som kan visa att privata alternativ är överlägsna socialdemokratins sätt att bygga upp välfärden. Herr talman! Det är i grunden en vilsen och osäker socialdemokrati som inte vågar låta två privata daghem öppnas på försök i Sollentuna. Att barnen skulle fara illa i just dessa två daghem — med all den uppmärksamhet och all den opinionsbevakning som skulle ägnas dem — tror jag inte ens Bo Holmberg anser. Därför skulle jag vilja fråga Bo Holmberg, som säger sig vilja stimulera till försök: Vad är det egentligen ni socialdemokrater är rädda för med den typ av försöksverksamhet som det gäller i Sollentuna? Är ni rädda för att det skulle falla lika väl ut som City Akuten och andra privatpraktiker, som också drivs i vinstsyfte? Eller är ni rädda för att inte bara kostnaderna blir lägre, utan att dessutom servicen blir bättre? Eller är det så, som Bo Holmberg faktiskt antyder i sitt svar, att privata läkare och privata tandläkare missköter sina patienter, eftersom de bedriver sin verksamhet i vinstsyfte? Är det så, Bo Holmberg, att fristående skolor missköter sina elever? Jag skulle vilja ha ett svar på följande: Varför står människor i kö för att få betala mer till fristående skolor? Varför går människor med förtjusning till City Akuten, när de själva kan välja? Varför vill kommuner bedriva försöksverksamhet med privata barndaghem? Tror civilministern att det beror på att dessa verksamheter är sämre? Det vore klokt av socialdemokraterna att göra klart för sig varför man rycker ut som en brandkår så snart ett privat alternativ inom sjukvården, skolväsendet eller barnomsorgen dyker upp. Det är inte av omsorg om patienterna, eleverna eller barnen som man i det socialdemokratiska lägret blir upprörd. Det är omsorgen om den egna ideologin som gör att man vill stoppa Sollentunaförsöket. Här finns en avgörande begränsning för Bo Holmberg när han säger sig vilja reformera den offentliga sektorn och minska byråkratin. Herr talman! Det finns ytterligare en sak att säga om Bo Holmbergs och socialdemokratins nej till all försöksverksamhet som strider mot socialdemokratisk välfärdsideologi. Vi har i dag i Sverige byggt upp — liksom man gjort i det övriga Västeuropa — en välfärd som tillmötesgår socialdemokratins krav på kollektivistiska lösningar. Detta har skapat dyra och opersonliga lösningar, utan någon valfrihet för den enskilde. Likaså har det gett den offentliga sektorn monopol på viktiga verksamheter som sjukvård, barnomsorg och skola. Och monopol stimulerar knappast till förnyelse och utveckling. Samtidigt ser vi i Sverige hur privata lösningar kan ge lägre kostnader och bättre service. Vi kan se hur fristående lösningar konkret har skapat förnyelse och utveckling, till skillnad från de offentliga monopolen. Exemplen är många. De problem som svensk ekonomi har är att hänföra till den socialdemokratiska välfärdsmodellens strukturkris. När Bo Holmberg och socialdemokratin envist säger nej till andra försök än dem som står på socialdemokratisk grund, innebär detta att man i princip inte tillåter några andra försök än sådana som bygger på att man modifierar den modell som man faktiskt har misslyckats med. Därmed förvägrar man kommunerna en möjlighet att spara pengar. Detta gör att man tvingar fram en kommunal nedrustning från vilken det saknas utvägar. När man minskar statsbidragen har kommunerna nämligen endast att dra ner på verksamheten. De ges ingen möjlighet att pröva nya vägar. Det nya ”spår” som socialdemokratin talar om är därför bara ett stickspår till det gamla vanliga spåret. Herr talman! I sitt svar säger civilministern att samhällsorganisationen successivt behöver förändras för att motsvara människors uttalade önskemål. Konkret innebär dock hans svar att samhällsorganisationen inte får förändras. I svaret säger civilministern vidare att sjukvård, utbildning och omsorg är frågor som lösts på demokratins väg, ”förverkligad i stat och kommun”. Detta är en mycket anmärkningsvärd utsaga. Den innebär nämligen att Bo Holmberg här drar en gräns gentemot andra verksamheter. Menar civilministern med sitt uttalande att det planerade Sollentunaförsöket strider mot det som lösts på demokratins väg? Det vore intressant att få svar på den frågan, för det skulle klargöra mycket. Är det odemokratiskt att låta människor själva välja skola, sjukvård och barnomsorg? Är en småföretagare, en privatpraktiker, Volvo eller Kooperativa förbundet företeelser som står utanför demokratins väg? Om civilministern hävdar detta, vill jag be honom klargöra hur demokrati kan stå i motsats till att människor genom privata alternativ får möjlighet att själva välja. Det vore intressant att få detta klarlagt, för här går skiljelinjen i frihetsdebatten. Där socialdemokratin stöder kollektivets makt över individen, under förutsättning att den utövas genom demokratiska beslut, stöder vi moderater individens makt att inte bara påverka de gemensamma besluten utan också att själv besluta om allt sådant som inte behöver beslutas kollektivt. Civilministern hävdar i sitt svar att han hyser tvivel mot daghem som bedrivs i vinstsyfte. Jag skulle därför vilja ställa ytterligare en fråga: Innebär detta att civilministern anser att företag som bedrivs i vinstsyfte är dåliga i fråga om att visa servicevilja och medmänsklighet? Den praktiska verkligheten talar emot detta. En rad olika fristående och privata alternativ växer fram med styrka just därför att deras vinstintresse ger kunder, konsumenter och patienter en stark position, starkare än den någonsin kan bli i förhållande till institutioner som är oberoende av kundernas, konsumenternas, patienternas och barnens uppskattning. Just eftersom företag som bedriver verksamhet i syfte att få vinst är så beroende av kunderna är behovet av regler och byråkrati mindre, tvärtemot vad civilministern säger i sitt svar. Jämför bara de offentliga försäkringskassorna med försäkringsbolag, posten med bankerna, statliga verk med privata företag! Vari finns vid dessa jämförelser något som bestyrker att behovet av regler och byråkrati är större på den privata sidan än på den offentliga? Det är i själva verket så att byråkratin behövs när kundens krav blir mindre viktiga än politikernas. Privata barndaghem, som i Sollentuna, skulle vara mer beroende av kommunens gillande än kommunens egna daghem, eftersom kommunen -— till skillnad från vad som är fallet när det gäller kommunens egna daghem — kan säga upp sitt avtal med Pysslingen AB. Kommunen har i sitt avtal med Pysslingen AB mycket noga skrivit in att barndaghemmet skall skötas enligt samma regler som de kommunala barndaghemmen. På vilket sätt, Bo Holmberg, kräver privata barndaghem, City Akuten och andra privata lösningar fler regler? Det finns ingenting i den praktiska verklighet som vi ser i dag som styrker detta. Därför vore jag glad om civilministern ville uppmärksamma oss på det som vi andra inte ser. Civilministern, som talar om ”brukarmedverkan”, borde gå ett steg längre och tillåta ett nytt ord som jag vill ge honom på vägen, nämligen ”brukarval”, dvs. frihet att välja andra omsorgsformer än de som den politiska majoriteten och regeringen önskar. Jag skulle vilja avsluta med frågan: Varför är civilministern så rädd för att låta kommuner och föräldrar göra det valet? Herr talman! Ett parti blir aldrig ett frihetsparti, om man inte accepterar att människor får friheten att bestämma själva. Då blir man på sin höjd ett ”bara-ni-gör-som-vi-vill-frihetsparti”.

Herr talman! Civilministern säger i sitt svar att ”det nödvändiga förändringsarbetet inom den offentliga sektorn måste utgå från medborgarnas behov och önskemål”. Ja visst, men det är precis det som den privata sektorn gör — den utgår från medborgarnas behov och önskemål. För att tillgodose medborgarnas behov och önskemål måste privata företag driva sin verksamhet så att det blir överskott. De kan inte som den offentliga sektorn eftersträva underskott. Den offentliga sektorn kan ju alltid via skatter ta ut medel för att täcka underskottet. Privata företag däremot måste se till att verksamheten går ihop. Civilministern hänvisar i sitt svar till vad socialministern sagt om att | daghem får drivas ”utan vinstsyfte av familjekollektiv, organisationer eller | andra sammanslutningar. Vad däremot gäller daghem som bedrivs i uppenbart vinstsyfte finns det en rad principskäl att visa stor tveksamhet till att genom statsbidrag uppmuntra sådan verksamhet.” Vi sade för fjorton dagar sedan, den 30 januari, till socialministern att det primära ju inte är vinstsyftet, utan att det primära är att tillgodose medborgarnas önskemål och behov. För att man skall kunna göra det måste rörelsen gå ihop. Detta är alltså ett medel — inte det primära. Civilministern säger bl.a.: ”I vårt land har det varit naturligt att tillgodose medborgarnas behov av gemensamma insatser genom att bygga ut den offentliga sektorn. Sjukvård, utbildning och barnomsorg är exempel på väsentliga trygghetsfrågor ———. Det finns många skäl för att vi valt den vägen. Det viktigaste har att göra med solidaritet och rättvis fördelning.” På s. 3i svaret står det att det finns risk för att samhällskraven ”åsidosätts, eftersom vinstintressets viktigaste drivkraft är att pressa kostnaderna, vinna en köpstark marknad och hålla så höga priser som marknaden tillåter”. Vad har då regeringen gjort? Den verkligt avgörande insatsen för att regeringen skall få svensk ekonomi på fötter var ju devalveringen med 16 I6 den 8 oktober. Statsministern, finansministern och andra ministrar har från denna talarstol framhållit hur viktigt det är att pressa ned kostnaderna, att vinna en köpstark marknad och att ta ut de priser som marknaden tillåter för att vi skall kunna komma till rätta med vårt budgetunderskott. Men av någon egendomlig anledning skall man så att säga lägga all rationell verksamhet åt sidan när det gäller att tillgodose behovet av barnomsorgen eller sjukvård. I svaret säger civilministern: ”Vad däremot gäller daghem som bedrivs i uppenbart vinstsyfte finns det en rad principskäl att visa stor tveksamhet till att genom statsbidrag uppmuntra sådan verksamhet.” Med anledning av detta uttalande vill jag fråga: Finns det vad gäller de daghem som bedrivs i uppenbart förlustsyfte några principiella skäl att visa stor tveksamhet till att genom statsbidrag uppmuntra sådan verksamhet? Vill civilministern uppmuntra daghemsverksamhet som bedrivs i uppenbart förlustsyfte? I så fall finns det anledning för samhället att gå in med bidrag för att täcka förlusten. Är man då positiv, av principiella och praktiska skäl?

Herr talman! Två moderater har här ställt några frågor, och jag skall försöka besvara dessa. Gunnar Hökmark frågar varför vi socialdemokrater inte vill privatisera svensk sjukvård. Jag har sysslat med sjukvård tidigare, och jag har träffat både svenska och utländska sjukvårdspolitiker och doktorer. En fråga har | jag ställt till dem: Finns det något land i världen som har bättre hälsooch | sjukvård än Sverige, i betydelsen sjukvård till alla? Alla har svarat att det icke finns det. Kunnigt folk inom sjukvården — doktorer, specialister etc. — har icke haft några delade meningar om den saken. När det gäller sjukvård till alla är det svenska systemet överlägset. En gång när jag var ute och flög satt jag bredvid en företagare. Denne sade följande: Jag har hört att civildepartementet och civilministern arbetar på några nya försök. Skulle man inte kunna tänka sig att på försök överlåta 25 sjukhus till Skånska Cement för bedrivande av vård? Det var mycket enkelt att ge besked, med följande motfrågor: 1. Vad har Skånska Cement för kunnande när det gäller svensk sjukvård som icke landstingen och de som i dag sysslar med vård har? 2. Vad finns det för skäl att överlåta hälsooch sjukvården på Skånska Cementgjuteriet eller att söka efter andra alternativ när vi har lyckats bygga upp en rättvis hälsooch sjukvård, som är till för alla? Det är vi bäst på. Vidare sade jag: Volvo är ju ett utmärkt företag som tillverkar bilar. Men ingen har haft i tankarna att överlåta Volvos verksamhet på Göteborgs kommun bara för att tillgodose det enkla önskemålet att få pröva någonting nytt. En sak till vill jag framhålla. Riksdagen har för någon tid sedan beslutat om en ny hälsooch sjukvårdslag. Den nya hälsooch sjukvårdslagen är en av de modernaste i världen. En alldeles ny tanke med den är att också hälsorisker skall förebyggas. Det betyder att vi inte längre kan ha en sjukvård som syftar till att enbart bota redan sjuka människor. Vi vet att vi står inför miljörisker. Vi kan läsa om skogsdöd, försurade sjöar etc. Vidare vet vi att om det blir för mycket tungmetaller i vattnet, kommer en del av dessa att tas upp i näringskedjan. Vår egen hälsa angrips sedan. Dagens miljöproblematik kommer alltså att bli morgondagens stora hälsoproblem, om det fortsätter så här. Meningen med hälsooch sjukvårdslagen är således icke bara att redan sjuka skall botas, utan också att det skall finnas en förebyggande vård. Detta perspektiv klaras inte genom City Akuten eller något liknande, utan en från samhällets sida till en helhet uppbyggd hälsooch sjukvård — det är jag övertygad om. Interpellantens fråga gäller inte om man får ha privata daghem utan om det skall utgå statsbidrag till privat daghemsverksamhet — och det har regeringen anmält tveksamhet inför. Men om moderaterna nu verkligen vill pröva sin marknadsmodell är det ingenting som hindrar att man driver privata daghem och privata sjukhus. Då får väl folk betala vad det kostar, eller också får man bygga upp en försäkring för det — men statsbidrag tycker vi inte skall utgå. Om man vill betala 200 eller 300 kr. för en snuva, när man skall springa till en privat doktor, får man väl göra det eller skaffa sig ett försäkringssystem för det — det är ingen som hindrar detta. Man kan ju pröva inför de svenska medborgarna om marknadsmodellen är bättre. Jag har noterat att Thorbjörn Fälldin gjort ett uttalande i helgen. Om han är rätt återgiven säger han så här: Om moderaterna vidhåller sitt förslag från programarbetet om att bl.a. privatisera sjukvården, då blir det öppen strid mellan centern och moderaterna. Det tycker jag var välgörande sagt från Fälldins sida. Gunnar Hökmark säger: Socialdemokraternas tal om frihet innebär ingen frihet. Vad är det då vi vill reformera? Ja, vi vill hålla fast vid välfärdsstatens mål, men vi har upptäckt att det finns brister i den svenska modellen, att det har hänt någonting under resans gång. Det finns alltså brister i medlen för förverkligandet av det vi vill uppnå, och det är dessa medel vi vill förnya. Vi kan konstatera att den svenska samhällsorganisationen i alltför stor utsträckning är byråkratisk, att det finns alltför många sektorer, vilket gör att man inte känner till folks önskemål. En expertisering har tillsammans med byråkratiseringen och en stor uppdelning av organisationen tvingat oss politiker att fatta en rad beslut som nu Svensson reagerar mot — och det är här vi vill ändra. Vår utgångspunkt är att vi vill förnya den svenska modellen inom ramen för det demokratiska systemet — inte efter marknadsmodellens princip. Jag vill ge tre exempel på sådant vi arbetar med som kan öka friheten, men som Gunnar Hökmark inte tyckte var någonting att nämna utan uppfattade närmast som kosmetika, om jag fattade honom rätt. Jag har fått en mycket omfattande utvärdering av kommunindelningsreformen. Där står det att den har varit alldeles utmärkt ur ekonomisk synvinkel. Den har gjort kommunerna starka när det gäller att lösa folks problem, och det är viktigt. Demokrati kan inte bara vara studiecirkelsverksamhet, utan det måste finnas ekonomiska resurser bakom, så att man kan lösa människors problem. Men det har stått i denna utvärdering att det finns brister i demokratin. Då vill jag nämna att det pågår en verksamhet som regeringen har gett direktiv för via civildepartementet. Man försöker åstadkomma ett folkstyre ute i kommunerna — i kommundelsnämnder och annat — som på ett bättre sätt kan stärka de förtroendevaldas ställning i deras uppgift att lyssna till människors önskemål. Detta kommer för de tre förtroendevalda att betyda större svängrum och frihet i sättet att utforma verksamheten nära människorna. Det finns alltså en konkret frihetsutgångspunkt i detta. Det andra som vi arbetar med gäller att vi konstaterat att regelböckerna för den som arbetar i kommun, stat och landsting är mycket omfattande och tjocka. Vi tror att om man kan stimulera dem som arbetar inom den offentliga verksamheten att använda mer av sunt förnuft och mindre av regelböcker, kommer det att ge möjlighet till en billigare organisation, en bättre organisation och, Gunnar Hökmark, en större individuell frihet för alla dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Det tredje exemplet jag vill ta gäller brukarmedverkan, som Gunnar Hökmark fnyser åt. Det handlar om att de som får de kommunala tjänsterna i större utsträckning själva i olika former skall få vara med och bestämma. Det är en ny tanke som vi vill pröva. Det finns ingen anledning att fnysa åt detta. I det ligger också en ny tanke rörande hälsooch sjukvårdsområdet. Det handlar inte om att man själv skall resonera om att ligga kvar en dag eller inte i sängen, som Gunnar Hökmark sade, utan det handlar om att de gamla som finns på våra sjukhem i dag i alltför stor utsträckning styrs av myndighetsorganisationen och av personalens rutiner och scheman. Jag har varit och tittat på ett nytt sjukhem. Det var inte sjukvårdsdirektionens ordförande som hälsade oss välkomna till detta sjukhem, det var inte någon politiker som hälsade oss välkomna, utan det var en av pensionärerna som hälsade oss välkomna och sade ungefär så här: Här bor vi, här har vi våra egna rum och här är det vi som bestämmer rutinerna. Där står personalen. De är våra verktyg, men den verkliga bestämmanderätten ligger hos oss, och det vill vi inte ändra på. Detta är stora förändringar, Gunnar Hökmark. Med detta, herr talman, har jag försökt ange de principiella utgångspunkterna för socialdemokratins negativa inställning till att ”kasta ut” viktig offentlig verksamhet till marknadsmodellen, och jag har även försökt redovisa huvudtankegångar i vårt förändringsarbete.

Herr talman! Även detta inlägg av civilministern var rätt intressant, därför att det egentligen var ett enda stort försvarstal för att man inte skall pröva de idéer som civilministern inte anser vara bra. Det är ingen särskilt öppen hållning till olika typer av verksamheter. Och det är rätt intressant, därför att när vi tittar på den offentliga sektorn, på sjukvård och skolväsende, kan vi notera att verksamheten alltid har karakteriserats av just samma förhållningssätt till nya tankar. Montessorioch Waldorf-utbildning har alltid mött sin minister som har sagt att det är bra som det är. Förändringar inom sjukvården, t.ex. City Akuten, har alltid mött sina landstingspolitiker, kanske t.o.m. lika erfarna landstingspolitiker som Bo Holmberg själv, som har sagt att det är bra som det är. Det är faktiskt så att inför alla utvecklingsmöjligheter när det gäller den typen av tjänster som vi här talar om, ökad service till medborgarna, har det alltid funnits en socialdemokrat som har sagt att det är bra som det är. Det var precis vad Bo Holmberg sade alldeles nyss: Det är bra som det är. Han har t.o.m. åkt flygplan och konstaterat att det är bra som det är. Det enda alternativ han kan tänka sig när man skall medverka till en privatisering av sjukvården är att Skånska Cement skulle driva sjukhus. Om det är den fantasin och vitaliteten som präglar civildepartementets reformarbete när det gäller att göra den offentliga sektorn mänskligare, blir det nog betonggråa förslag som kommer. Det naturliga är kanske inte att låta ett cementföretag ta hand om sjukvården, Bo Holmberg. Mycket mer naturligt är att låta läkare och sjuksköterskor ta hand om sjukvården. Att Volvo inte skall föras över till Göteborgs kommun var ett strålande förslag, en strålande tanke. Jag hoppas att socialdemokratin i sin löntagarfondsdebatt drar konsekvenserna av detta, nämligen att det inte är bra om Volvo, Saab och alla andra stora svenska företag blir socialiserade och överförda i politikers och fackliga företrädares regi. Jag är glad att vi ur den här debatten kan dra detta lilla strå av enighet, att det inte är bra att socialisera företag. Det vore däremot bra om civilministern ville ge sin syn på hur det skulle vara att låta läkare och sjuksköterskor — inte cementföretag — bedriva sjukvård. Sedan några ord om detta att den svenska sjukvården är bra. Jag håller med om det. Men Bo Holmberg och jag skall nog vara litet försiktiga med att sjunga dess lov. Alla de människor som står i kö tycker inte att allting är lika bra. Alla de människor som har varit på sjukhusbesök och fått en strålande behandling, en fin mänsklig kontakt, är nöjda. Men de människor som har blivit snorkigt bemötta är inte lika belåtna. De människor som har fått vänta ett halvår eller ett år på en viktig operation tycker inte att sjukvården är lika glänsande som Bo Holmberg tycker. Vad Bo Holmberg säger till dem är: Det skall inte finnas några andra alternativ. Sedan, herr talman, kommer den gamla socialdemokraten fram igen. Bo Holmberg sade nämligen: Om nu privata lösningar är så bra, kan dessa företag få leva utan statsbidrag och visa hur bra de är. Men vad finns det för möjlighet för en vanlig människa att gå till en läkare utan att få samma stöd från stat och kommun som han får när han går till den offentliga sjukvården? De pengar det gäller är faktiskt inte Bo Holmbergs pengar, det är inte mina pengar, det är inte riksdagens pengar, det är inte regeringens pengar — det är skattebetalarnas pengar. Och skattebetalarna har rätt att kräva att de skall få bestämma så mycket som möjligt över hur de pengarna skall användas. Bo Holmberg säger: Det får väl kosta 200 kr. för en snuva om man inte beter sig som vi socialdemokrater tycker att man skall göra och går till den offentliga sjukvården. Det är rätt intressant. Det innebär att Bo Holmberg är ute efter att människor inte skall få lov att välja. Herr talman! Civilministern blir milt talat litet arg när människor inte gör som de skall utan går till City Akuten — och då är frågan, om man inte skall straffa dem med att låta dem betala den fulla avgiften. Det är ett uttryck för den socialdemokratiska frihetsuppfattningen! Det är möjligt att Thorbjörn Fälldin i går uttalade sig mot privatisering. Låt mig påpeka för civilministern att ni när det gällt besparingar, marknadsekonomi och annat har skällt på oss moderater. Men två tre år senare har ni kommit tillbaka och diskuterat samma typ av lösningar som vi tidigare föreslagit. Ni är hjärtligt välkomna — men kom ihåg, när ni talar om att det skall kosta 200 kr. för en snuva, att det är de rika och privilegierade som ni slår vakt om. Ni slår inte vakt om vanliga människor och deras möjligheter att påverka sina barns barnomsorg eller att välja den sjukvård de vill ha. Ni slår vakt om den typ av privilegiesamhälle som gynnar de rika — och när Bo Holmberg säger att det skall kosta 200 kr. för en snuva är det en makthavare som talar. Det tog inte många år för socialdemokratin att komma tillbaka till den positionen.
Herr talman! Civilministern prisade svensk sjukvård, med rätta. Men det finns utmärkt sjukvård även i utlandet. Schweiz, som jag känner till en del, har minst lika förnämlig sjukvård som Sverige. Skillnaden är möjligen att vi här i Sverige försöker att titta noggrant på kostnaderna. Men det är där problemet ligger — att kostnaderna för sjukvården i Sverige håller på att växa oss över huvudet. Vi har därför vidtagit en rad besparingsåtgärder inom alla landsting och kommuner utan landsting för att hålla tillbaka den skrämmande kostnadsutvecklingen. anställda inom svensk sjukvård ökade med ca 100 000. Vad det gäller är att driva saker och ting mer eller mindre effektivt. Och hela budgetförslaget handlar om att Sverige måste använda sina resurser mer effektivt — och vi säger att man kan göra det genom att även inom verksamhet som hittills bedrivits i offentlig regi tillämpa samma regler som gäller på marknaden. Civilministern säger att ingenting hindrar enskilda från att driva privata daghem. Nej, det är det ingenting som hindrar. Men då får medborgarna betala vad det kostar — ja visst, men det får de ju under alla omständigheter göra. Det är ju medborgarna som betalar vad det kostar när det offentliga driver daghem, och det är medborgarna som betalar vad det kostar att driva daghem i privat regi. Den väsentliga skillnaden är att kostnaderna sannolikt är lägre om daghemmet drivs med de krav som man har inom privat verksamhet, där man är van att hålla nere kostnaderna. Man har trycket över sig att det måste gå ihop, och man kan inte lita till subventioner. Och det är ju inte de företag som har låga kostnader och höga vinster som skapar problem för samhället, utan de som har låga vinster, eller t.o.m. förluster, och höga kostnader. Det är de vinstgivande företagen som är till glädje för staten. Jag får väl upprepa min fråga än en gång. Jag förstår att tiden är litet kort för civilministern, men jag vill även från debatteknisk synpunkt upprepa den: Om nu enskilda säger att de vill driva daghem inte i vinstsyfte utan i förlustsyfte, kommer då civilministern att vara positivt inställd till enskilda som strävar efter att driva daghem? Att gå med förlust är ju det enklaste av allt här på jorden.
Herr talman! Låt mig bara göra ett par kommentarer. Den här diskussionen har varit klargörande på en punkt — vi är överens om att sjukvård kostar pengar, oavsett om man bedriver den i privat regi eller i offentlig regi. I båda fallen är det de svenska medborgarna som skall betala. Det handlar om vilka former vi väljer. Jag försökte att utveckla varför socialdemokratin vill välja demokratins väg. Vi tror att detta system i större utsträckning tillgodoser kraven på rättvisa och trygghet för alla människor. Detta är vår enkla utgångspunkt. Det var den ena kommentaren. Sedan vill jag bara säga till herr Hökmark — och jag hoppas bli respekterad på denna punkt — att vårt arbete i civildepartementet inte utgår från att allting är bra inom den offentliga sektorn i dag. Olof Palme inrättade civildepartementet för att se efter vad som är bra och vad som är dåligt. Vår uppgift är alltså att analysera även det som är dåligt, och det finns många brister inom svensk sjukvård. Bl. a. kan den ur servicesynpunkt bli mycket bättre än i dag, och jag har även tagit upp andra delar som sammanhänger med byråkrati och krångel. Genom detta arbete skall vi naturligtvis på olika sätt försöka uppnå förbättringar. Vad det handlar om är att vi vill åstadkomma förbättringar inom ramen för ett samhällssystem. Det är vår utgångspunkt. Så visst ”tänker vi nytt”, Gunnar Hökmark. Däremot tänker jag inte moderat.
Herr talman! Jag kan i och för sig ursäkta civilministern för att han inte tänker moderat, men jag vill påstå att det hade förenklat mycket i hans verksamhet för att förmänskliga den offentliga sektorn om han hade gjort det. Jag är glad att Bo Holmberg till sist visar litet sjukdomsinsikt om att den offentliga sektorn inte alltid fungerar så bra. Men varför avvisar då socialdemokratin och Bo Holmberg att man kan pröva möjligheten att genom att tillåta fristående alternativ låta människor välja mellan olika vårdgivare eller mellan olika former av barnomsorg? Det är inte ni socialdemokrater som behöver privatisera barnomsorgen. Vi begär inte den typen av beslut av er. Vad människor begär — inte bara moderater utan många människor runt om i landet — är att privata verksamheter skall tillåtas konkurrera på likvärdiga villkor, som City Akuten gör eller som vissa andra fristående alternativ gör. Då blir det inte regering och riksdag som beslutar att privatisera vare sig det ena eller det andra, utan det blir de enskilda människorna som genom sina val bestämmer vilken typ av sjukvård, barnomsorg eller skola som de vill ha. Jag kan inte se något enda fel i detta. Jag kan faktiskt bara se fördelar. Vi vet att de privata alternativen är billigare, på grund av att man utnyttjar resurserna bättre och på grund av att man har större förmåga att ”tänka nytt” därför att man inte är beroende av att civildepartementet säger O.K. Man har möjlighet att pröva nya idéer, och man har möjlighet att utan den byråkrati som Bo Holmberg påstår skulle vara nödvändig genomföra nya verksamheter. Detta säger socialdemokratin nej till. Eftersom Bo Holmberg i sitt senaste inlägg påstod att socialdemokratin i stället väljer demokratins väg skulle jag vilja fråga: Vad är det för odemokratiskt i att låta enskilda människor själva få bestämma vilken typ av vård de skall ha? Vad är det för odemokratiskt i att föräldrarna själva får välja vilken barnomsorg de vill ha? Herr talman! På något sätt tycker jag synd om Bo Holmberg. När han diskuterar framtiden, då talar han mest om brukarmedverkan. Det må så vara att jag fnös litet grand åt det. Ett exempel på frihet för människor är att det borde vara självklart att patienterna på ett sjukhus får bestämma när de skall gå upp. Det är ett steg som man omgående skulle kunna ta. Men ett viktigare steg är att man ser till att det finns en möjlighet att välja mellan olika vårdformer och mellan olika barndaghem. Det är därför jag fnyser åt brukarmedverkan — jag tycker att det är en självklarhet att människor skall kunna vara delaktiga i det. Det skulle de bli i mycket större omfattning om man tillät privata alternativ. Det man ser i privata barndaghem och i privata och fristående skolor är att elever, föräldrar och lärare tillsammans aktivt deltar i arbetet därför att de har byggt upp verksamheten kring en egen idé och ett eget engagemang. Detta förvägrar civilministern Sveriges inkomsttagare i normala lönelägen. Det vill civilministern förbehålla de privilegierade i vårt samhälle. Det är en summering av denna dags debatt.
Herr talman! Civilministerns argumentering är helt fantastisk. Han säger att socialdemokraterna väljer demokratins väg. Det har inte ett skvatt med den här frågan att göra. Demokrati — det är fråga om politiskt system! Vad vi diskuterar är ju ekonomin — alltså kostnaderna — när det gäller daghem. Problemet är att det offentliga inte kan bygga ut daghemmen i den takt som människorna vill — de som ropar efter daghem. Det kostar för mycket — det har inte ett skvatt med demokrati att göra. Vi säger: Låt privata intressen gå in och bygga daghem och konkurrera på likvärdiga villkor, så att de till att börja med får lika stora subventioner som den offentliga verksamheten! Det är ju fråga om att använda ekonomiskt förnuft. Det har inte med demokrati och politiskt system att göra! Men detta ramlar socialdemokraterna alltid in på när de inte kan diskutera ekonomi. Är det demokratiskt att Stockholms kommun kraftigt ökar antalet barn på daghemmen och att de anställda på daghemmen i demokratins namn protesterar mot detta? Är det ett uttryck för socialdemokraternas tolkning av demokratin, att man här i Stockholms stad kraftigt ökar antalet barn per daghem? Det vore intressant att få veta det. Än en gång, herr civilminister: Kan privata intressen få statsbidrag om de går ut och förklarar att de skall driva daghem, precis som man gör i det offentliga, i förlustsyfte och inte i vinningssyfte? Får de då statsbidrag?
Herr talman! Bara två kommentarer: Jag tror att vi under 1980-talet kommer att få uppleva en partipolitisk stridsfråga när det gäller synen på välfärdsstaten. Högerkrafterna tycker att stora delar av välfärdsstaten, där de folkvalda i dag fattar beslut — i våra kommuner, landsting, regering och riksdag — inte längre skall skötas på detta sätt, utan man skall skära bort ett antal tårtbitar, hur många vet jag inte. Det skall ske t.ex. inom sjukvården och inom en rad andra områden. Verksamheten skall bedrivas enligt marknadsmodellen, och man skall låta företag i vinstintresse sköta detta. Vi väljer inte denna väg, utan vad vi menar med demokratins väg är att man låter de folkvalda fatta dessa beslut. Jag hoppas att jag har varit tillräckligt tydlig på den punkten. Vi kan väl inte frälsa varandra här i dag när det gäller denna principfråga, men vi kan ju lyssna på varandra som goda demokrater. Jag försöker lyssna också på de moderata argumenten i detta sammanhang. Låt mig till sist skicka med Gunnar Hökmark en kommentar, som jag hoppas att han skall fundera över. Han säger att om man prövar näringslivets väg kan det ske förnyelse, då kan det komma in impulser och då kan det komma in kreativitet. Men när det gäller den offentliga sektorn skulle detta, om jag förstått Hökmark rätt, icke vara möjligt. En sak som socialdemokratin skall göra när det gäller att förnya inom den offentliga sektorn är att visa att den offentliga sektorn inte är någon mastodont, som inte går att förändra. Det kommer att vara möjligt att göra förändringar inom den offentliga sektorn, precis lika väl som det går att förändra inom industrin och andra verksamheter. De finns ingen naturlag som säger att ett visst system för den offentliga verksamheten kommer att fungera för tid och evighet och att det icke går att förändra. Detta är en fullständig missuppfattning. Vad vi nu kommer att visa är att det går att åstadkomma förändringar. Vi tar till vara den arbetsglädje som finns hos den dryga miljon svenskar som jobbar inom den offentliga sektorn och ger dem förutsättningar att vara med i förnyelsearbetet. Åren framöver kommer att visa att en sådan positiv förändring är helt möjlig.
Herr talman! Jag tackar för civilministerns vänliga avslutande ord och vill skicka med honom ett par funderingar. Den första är: Ställ inte demokratin i motsatsförhållande till att människor genom olika privata alternativ själva får välja! Gör inte det, för det är att missbruka ordet ”demokrati”. Den andra är: Under de kommande åren kommer vi i Sverige att tvingas att spara på statens och kommunernas kostnader. Om man stelbent håller fast vid att sjukvården, skolan och barnomsorgen skall genomföras och hanteras på samma sätt som tidigare, kommer besparingar inte att innebära någonting annat än en neddragning av verksamheten. Men om man tillåter att verksamheten bedrivs i andra former och andra strukturer, som vi av erfarenhet vet är billigare, blir det inte på samma sätt nödvändigt att besparingar leder till en nedrustning. Tvärtom kan det i bästa fall bli så, att människor får en bättre service inom de områden som den offentliga sektorn i dag har monopol på. Detta är också någonting som det kan vara värt att tänka på för en civilminister som vill vara en skuggminister för kraven på att avbyråkratisera den offentliga sektorn.

Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat mig om jag vill medverka till att den metod att skaffa underlag för resursfördelningen i grundskolan som innebär att skolstyrelsen gör en enkät till föräldrarna om studiebakgrund, socialhjälp m.m. inte kommer till användning. Gunnel Liljegren har också frågat om det förekommer på flera håll att skolstyrelserna gör sådana kartläggningar. Utgångspunkten för resursfördelningen inom skolan är att den skall grundas på elevernas behov. Självfallet är härvid en bedömning av elevernas sociala bakgrund av stor betydelse. En sådan bedömning säger dock, lika självfallet, ingenting om en elevs skolsituation i det enskilda fallet. Även om en enkät är utformad så att den skyddar integriteten har jag mot denna bakgrund förståelse för att föräldrar blir upprörda över att utsättas för en sådan enkät. En behovsinriktad resursfördelning får aldrig bli en rent matematisk process, där man väger samman ett stort antal variabler i en formel och därmed tror sig ha uppnått ”rättvisa”. Resursfördelningen måste grundas på en självständig bedömning från skolstyrelsens sida. Mot denna bakgrund finns det enligt min mening ingen anledning att grunda resursfördelningsbeslut på enkäter till föräldrar om elevernas sociala bakgrund. Jag är också övertygad om att den enkät Gunnel Liljegren åberopar är ett rent undantag.

Herr talman! Jag hade inte väntat mig att statsrådet Göransson skulle försvara det tillvägagångssätt som jag har kritiserat i min fråga. Jag har senare tagit del av intervjuuttalanden från statsrådets sida där han ifrågasätter lämpligheten med enkäten. Att svaren skall lämnas anonymt och behandlas med diskretion — fattas bara annat — ursäktar inte det här tilltaget. Det måste gå att fastställa behovet av förstärkning på ett bättre sätt än med uppgifter om föräldrarnas utbildningsbakgrund och eventuella socialhjälpsbehov, Det går faktiskt i andra sammanhang. Sambandet mellan kriterierna och skolsvårigheterna må vara stort, men det är ingalunda hundraprocentigt. Metoden kan dessutom medföra att elever, klasser och skolor som mycket väl skulle behöva få del av extra resurser blir utan. Vi kan väl vara överens om att man inte skall ha negativa förväntningar på barn. Det finns otaliga bevis på hur klasser, grupper och individer utan studietraditioner hemifrån klarar skolans krav alldeles utmärkt utan att ta i anspråk någon del av förstärkningsresurser. De måste grunda sig på faktiska behov. Det är min fasta övertygelse, efter mer än 25 år i gamet, att lärare och skolledare tillsammans kan fördela medlen utan en långtgående detaljanalys och onödigt byråkratiskt kineseri. Mycken kritik har ju riktats just mot det förhållandet att förstärkningsresurserna, tvärtemot vad vi nu diskuterar, fördelas jämnt som en glasyr över hela kakan. Det aktualiserar också, liksom debattfrågan, frågan om ett annat och mindre byråkratiskt statsbidragssystem för skolorna utan rörliga resurser, SÅS-pengar och andra specialdestinerade anslag. Det är väl ingen hemlighet att SÖ arbetar på ett bättre system. Till dess ett sådant kommer måste man ju göra det bästa av den nuvarande uppbyggnaden; därom råder inga delade meningar. Den huvudsakliga anledningen till att jag tog upp frågan om Finspångenkäten är ändå att den är ett sorgligt tidens tecken, ett tecken på ett kartläggningsraseri som naggar den personliga integriteten i kanten. I ett annat sammanhang har jag läst om ett förslag att kartlägga förskolebarns hemförhållanden genom att ställa speciella frågor till dem. Bevare oss väl, vilka svar man skulle kunna få! Samhället måste avstå från att i onödan rota i människors personliga förhållanden, också om syftet är vällovligt. Ett samhälle som vill ta till vara det bästa hos medborgarna måste lämna utrymme för enskilda individers och familjers önskemål. Människor måste ha en stark ställning som individer, och detta är särskilt viktigt för dem som inte redan är gynnade genom god ekonomi, begåvning eller samhällsställning. Därför skall man inte utgå från kriterier som av många kan uppfattas som kränkande när förstärkningsresurser — av vad slag det vara må; de behöver inte vara skolans — skall fördelas. Fallet Finspång är kanske ett olycksfall i arbetet, men det är samtidigt ett ont tidens tecken, och det är min förhoppning, liksom statsrådets, att avståndstaganden från statsrådets sida kan förhindra sådana olycksfall.

Herr talman! Jag vill i anslutning till Gunnel Liljegrens replik göra några ytterligare kommentarer och förtydliganden. Jag vill understryka att det är viktigt att vi i våra skolor har möjlighet att få en särskild resurstilldelning efter behov, Jag har i två budgetpropositioner haft anledning att uppmärksamma att man ute i landet har gjort denna fördelning förvånansvärt schablonmässigt. Detta har många tolkat — jag såg t.ex. en tidningsrubrik — som att skolministern i budgetpropositionen ger bakläxa åt skolstyrelserna. Men det har jag inte gjort. Jag har sagt i många sammanhang att jag tror att man möjligen har litet för höga ambitioner och för in för många kriterier på de särskilda behoven, och då råkar man så småningom ut för att kriterier tar ut varandra. Då blir det som om man gjorde fördelningen per huvud. När vi nu har en decentraliserad beslutsordning i våra skolor och skolkommuner, är det viktigt att denna decentralisering innebär att man inte decentraliserar räknedosor eller decentraliserar tillämpningen av schabloner utan verkligen överlämnar åt skolstyrelser och skolledningar att använda sitt omdöme, sin iakttagelseförmåga och sin kontakt med verkligheten och därpå grunda sina beslut. De schabloner och undersökningar man behöver får då belägga och stödja de beslut man kommer fram till, icke vara grunden för besluten. Detta tycker jag är centralt att framhålla när det gäller den särskilda behovsfördelningen.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för detta ytterligare klarläggande. Det går ju väl i linje med vad jag nämnde om förstärkningsresursens fördelning. Statsrådet nämnde ingenting om lämpligheten av det nuvarande systemet, om det över huvud taget är lämpligt att ha en så pass stor rörlig resurs som i dag — men det kan vi kanske återkomma till en annan gång. Jag utgår från, även om statsrådet inte sade det uttryckligen, att statsrådet vill medverka aktivt till att förhindra att liknande fall inträffar i fortsättningen. Det finns ”ingen anledning att grunda resursfördelningsbeslut på enkäter till föräldrar”, säger statsrådet. Jag tycker kanske att detta avståndstagande inte är tillräckligt kraftigt.
Herr talman! Låt mig då upprepa att den decentraliserade beslutsordning som tillämpas förutsätter att skolstyrelserna vågar ta ställning utifrån de iakttagelser i skolkommunen som ledamöterna gör med sina egna sinnen. Jag tror att det är mycket viktigt att detta sägs. Därmed har jag också klarlagt varför jag tycker att enkäter inte kan ha någon annan funktion än den understödjande och beläggande. Det kan emellanåt finnas skäl att också göra enkäter i de fall där man möjligen ifrågasätter den behovsfördelning som sker.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Min fråga har föranletts av den enligt min uppfattning mycket egendomliga och motsägelsefulla utformningen och tillämpningen av flyktingpolitiken i Sverige. Å ena sidan förpliktigar man sig genom undertecknandet av Genéveöverenskommelsen att ge asyl åt förföljda och flyktingar efter en saklig prövning. Å andra sidan försöker man genom införandet av visumtvång och genom samarbete med den fascistiska militärjuntan i Turkiet och dess myndigheter förhindra en saklig prövning av flyktingars rätt till politisk asyl. Å ena sidan vill man genom undertecknandet av Gendveöverenskommelsen gärna framstå som ett land med en flyktingpolitik som bygger på humanism, internationell solidaritet och medkänsla, å andra sidan förverkligar och praktiserar man en politik som huvudsakligen syftar till att förhindra flyktingar och förföljda människor från att söka politisk asyl i Sverige. Å ena sidan undertecknar man internationella överenskommelser, å andra sidan arbetar man aktivt för att urholka dem och sätta dem ur spel. För att kunna ursäkta denna parodi på flyktingpolitik åberopar man flyktingkommissarien och hans bedömning av läget i Turkiet som ett slags garanti för de iranska flyktingarnas fortsatta öde. Jag vill fästa invandrarministerns uppmärksamhet på att utformningen av den svenska flyktingpolitiken och ansvaret för därav följande bedömningar och beslut ligger på den svenska regeringen och berörda myndigheter. Det går inte att överlasta det på flyktingkommissarien, oavsett vad han har för bedömning. Vill man införa en reglerad flyktinginvandring i strid med Genåveöverens internationella åtaganden i fråga om kommelsen, som man varit med om att underteckna, skall man säga det öppet — det är ärligare. Men då blir också flyktingpolitiken en arbetsmarknadsfråga. Och man skall då inte ge sken av att föra en politik som bygger på internationell solidaritet, humanism och medkänsla. Slutligen vill jag fråga invandrarministern följande. Förra året sökte drygt 3 000 polacker politisk asyl i Sverige. Detta har inte förorsakat någon masshysteri över en förestående invasion av polacker. I år kom 400 iranier från Turkiet. Det har föranlett regeringen att skyndsamt skicka tjänstemän från UD som i samarbete med de turkiska myndigheterna stoppar dessa människors möjligheter att söka politisk asyl i Sverige. Varför?

Herr talman! För att belysa generositeten när det gäller den svenska flyktingpolitiken säger invandrarministern att Arlandapolisen fått direktiv om att inte förhindra mottagandet av eller skicka tillbaka folk som kommer från Iran. Men de svenska myndigheternas och den svenska regeringens aktivitet sträcker sig till Turkiet. Genom visumtvånget förhindras iranska flyktingar att över huvud taget söka politisk asyl i Sverige. De olagligheter när det gäller förfalskningar av visumstämplar som invandrarministern pekar på förorsakas uteslutande av att regeringens beslut om visumtvång förhindrar dem att söka politisk asyl. Enligt min uppfattning måste detta stå i direkt strid mot de överenskommelser Sverige har träffat.

Herr talman! Visumtvånget används av regeringen och myndigheterna som ett medel för att reglera flyktinginvandringen. För en turkisk medborgare finns det i dag inga möjligheter att resa till Sverige utan visum. Det finns inga möjligheter för en person från Turkiet att söka politisk asyl i Sverige om han inte har visum. Man kan inte från något flygbolag köpa biljett från Turkiet om man inte har visum. Man kan över huvud taget inte — inte heller genom att resa exempelvis med tåg — komma till Sverige och söka politisk asyl. Visumtvånget är alltså ett effektivt medel att förhindra dessa människor att söka politisk asyl. Det kan man inte kalla för en generös invandringspolitik. Det är snarare fråga om en reglerad flyktinginvandring. Men då får man säga att det är så.

Herr talman! Jag skulle vilja be invandrarministern svara på ytterligare en fråga. z Som jag sade tidigare sökte 3 000 polacker politisk asyl i Sverige förra året. Det har inte förorsakat någon som helst masshysteri där man talat om en förestående invasion av polacker eller något liknande. Men de 400 iranier som kom hit från Turkiet förorsakade däremot en enormt omfattande masshysteri. Regeringen ansåg det nödvändigt att skicka UD-tjänstemän till Turkiet och genom samarbete med myndigheterna där stoppa denna invandring. Vad var det som gjorde att den svenska regeringen ansåg det nödvändigt att ingripa när det gällde iranier men inte när det gällde polacker?

Herr talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra förtidspensioneringar i fall där betydande arbetsförmåga finns kvar och där man i ett gynnsammare arbetsmarknadsläge mycket väl skulle kunna tänka sig fortsatt arbete. Jag är helt överens med John Andersson om att man skall ta till vara människors arbetsförmåga och undvika förtidspensioneringar. Ett sådant synsätt ligger också till grund för alla de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att öka arbetshandikappades möjligheter på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildningen är ett av de viktigaste hjälpmedlen för att ge handikappade möjlighet att få anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Sedan januari 1980 finns arbetsmarknadsinstituten för yrkesinriktad rehabilitering av handikappade. Instituten har utvecklat en väl fungerande metodik för att bl.a. träna upp den sökandes arbetsförmåga, arbeta med inplaceringar och med anpassningsåtgärder på arbetsplatsen. Samhällsföretag arbetar vidare med att organisera sin verksamhet, så att fler arbetshandikappade skall kunna tas emot på befintliga platser. Under detta budgetår har arbetsmarknadsstyrelsen fått särskilda medel för att arbeta med unga handikappade som har förtidspension eller sjukbidrag eller som är i riskzonen för förtidspensionering. Handikappkommittén har nyligen lagt fram förslag bl.a. om lönebidragen. Förslagen bereds f.n. inom regeringskansliet. Jag avser inom kort att föreslå regeringen att den lägger fram förslag på området för riksdagen. Kommittén arbetar nu vidare bl.a. med frågan om ett rehabiliteringsstöd, som skall ge unga handikappade arbete, praktik eller utbildning i stället för förtidspension. Om vi skall kunna förbättra arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden måste vi arbeta med ett brett spektrum av åtgärder och ha ett väl fungerande samarbete mellan de olika samhällsorgan som är engagerade i rehabiliteringsarbetet. Försäkringskassornas rehagrupper är ett forum för sådant samarbete. Rehagrupperna gör upp en gemensam planering i enskilda rehabiliteringsärenden, kommer överens om ansvarsfördelning och skall se till att den enskilde inte ”hamnar mellan stolarna” eller bollas mellan olika rehabiliteringsinstanser. På central myndighetsnivå samverkar riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen och kommunförbunden i den s.k. RASK-gruppen för att förbättra rehabiliteringsinsatserna. Detta samarbete är en viktig del i det pågående arbetet med att förbättra samhällets service till medborgarna.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Anledningen till att jag ställt den här frågan är ett brev som jag fått från en lokal rehagrupp. Man är mycket bekymrad över den situation som råder och konstaterar: I dag diskuterar vi inte möjligheterna för de handikappade att få ett arbete, utan vi diskuterar i de flesta fall en förtidspensionering. — Man avslutar brevet med att framhålla att den rehagrupp som blir en pensioneringsgrupp inte är värd sin stolta beteckning. I svaret på min fråga hänvisar arbetsmarknadsministern till kommande förslag. Det är ju för tidigt att yttra sig om dem — jag brukar avvakta och bedöma förslag först då de föreligger. Jag går alltså inte in på förslagen nu.

Jag kan inte finna att det står i överensstämmelse med det synsätt som Anna-Greta Leijon här säger sig ha. Jag skall kortfattat ange en del av bakgrunden. I måndags fanns det en artikel i Aftonbladet, där Rolf Utberg i Handikappförbundet sade följande: ”Statistiken visar att de handikappades möjligheter att få jobb minskat drastiskt. I början av 1960-talet fick cirka 35 procent av alla arbetssökande med handikapp jobb på den reguljära arbetsmarknaden. I början av 1970-talet fick cirka tio procent jobb. De senaste årens statistik visar på en katastrofal nedgång. Bara sju procent får arbeten.” Vidare framgår det av artikeln att 2100 ungdomar under 29 år förtidspensioneras årligen. De handikappades situation är alltså katastrofal. Men det kanske blir en förändring — med tanke på de kommande förslagen. Vad som hittills gjorts är inte på långa vägar till fyllest.
Herr talman! Jag vill framhålla att jag inte talade enbart om de förslag som kommer att läggas fram, utan också om det arbete som redan är i gång och som vi vet ger god effekt. Arbetsmarknadsinstituten, inom arbetsmarknadsverket, har fungerat några år. Det var naturligtvis vissa inkörningssvårigheter. Men såvitt man nu kan bedöma ger deras arbete ett väldigt gott resultat. Vi har fått helt nya möjligheter när det gäller att arbeta med de arbetshandikappade. Arbetsmarknadsinstituten har — till skillnad från många arbetsförmedlingar — mera tid. De kan verkligen ta sig an de arbetssökande. Det är särskilt viktigt när det gäller människor med arbetshandikapp. Jag nämnde också den verksamhet som pågår bland unga förtidspensionärer. Arbetsmarknadsstyrelsen hade för ett par år sedan en försöksverksamhet bland unga förtidspensionerade och sjukbidragsberättigade. Den verksamheten gav väldigt gott resultat, och den ledde till att många av de ungdomar som deltog fick fast arbete. Det har resulterat i att vi även i år har gett arbetsmarknadsstyrelsen extra medel för att man skall kunna fortsätta med försöksverksamheten. Det är naturligtvis så att det här inte på långt när löser alla problem. Skall vi klara det stora problemet — de unga förtidspensionärerna — måste vi göra någonting av det som handikappkommittén just nu håller på att utarbeta förslag om. Det gäller att införa en ny form av rehabiliteringsstöd och att samtidigt anpassa arbetsplatserna efter de behov som människor med olika handikapp har.
Herr talman! Faktum kvarstår, Anna-Greta Leijon, att det är en kraftig försämring. Har Rolf Utberg fel när han i intervjun, under hänvisning till statistiska uppgifter, redogör för utvecklingen? Eller förväntas en förändring ske nu? Jag återkommer till resonemanget om taket för lönebidragsanställda vid de allmännyttiga organisationerna. Ungefär 1 200 människor har varje år fått anställning på det sättet. Men nu har man satt ett tak vid 500. Det betyder att minst 700 människor i år inte kommer att få en sådan anställning — antalet lönebidragsanställda ökar emellertid hela tiden. Om man vill hjälpa dessa människor, om man vill slå vakt om de sämst ställda i samhället —t.ex. de arbetshandikappade — borde det vara möjligt att göra mera. Det är mycket troligt att de förslag som kommer att läggas fram innebär en förbättring av situationen. Därför skall jag inte i förväg döma ut förslagen. Jag får väl avvakta och se vilka nya grepp som kommer att tas.
Herr talman! Det är riktigt som John Andersson säger att av de arbetshandikappade som söker arbetsförmedlingens hjälp för att få jobb är det andelsmässigt färre som får jobb nu. Det beror på att vi har ökat insatserna, vilket jag kortfattat beskrev förut, så att många fler arbetshandikappade vänder sig till arbetsförmedlingen nu än på 1960-talet. Man kan säga att vi har fört fram en dold arbetslöshet i det öppna ljuset. Antalsmässigt är det ungefär lika många nu som tidigare som får jobb. Strävan måste naturligtvis vara att öka det här antalet. När det gäller frågan om lönebidragen har vi, som jag nämnt så många gånger tidigare, en aktuell framställning från arbetsmarknadsstyrelsen. Regeringen kommer snart att redovisa sitt ställningstagande beträffande denna. Det är inget allmänt tak på lönebidragen ens för de allmännyttiga organisationerna. Det finns en möjlighet för dem att få det 75-procentiga bidraget.
Herr talman! Det är ytterligt få av dessa organisationer som ekonomiskt klarar av det 75-procentiga bidraget. De här organisationerna klarar inte ens av att betala de 10 procenten. I de flesta fall har kommunen gått in och betalat de 10 procenten för att de arbetshandikappade skall kunna få behålla sina jobb. Eftersom regeringen inte har behandlat skrivelsen från arbetsmarknadsstyrelsen vill jag skicka med en hälsning till regeringen att den välvilligt behandlar denna framställning.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att SAFAC:s mekaniska verkstad i Storuman inte skall läggas ned. Samhällsföretagsgruppen, där SAFAC ingår, är en självständig stiftelseorganisation med uppgift att sköta den skyddade verksamheten i landet. Det innebär att varken regeringen eller jag som enskilt statsråd kan påverka enskilda beslut inom företagsgruppen. John Andersson har anfört att en eventuell nedläggning av verkstaden skulle bero på nedskärningar av driftbidraget till Samhällsföretag. På detta vill jag dock svara att företagsgruppen hittills i huvudsak har tilldelats de driftmedel man begärt. Anförda ekonomiska skäl till en nedläggning måste således vara motiverade av prioriteringar inom Samhällsföretagsgruppen.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Mina två frågor berör samma områden, och vi skulle ha kunnat ha fördubblade repliktider och diskuterat dem på samma gång. Det här svaret ställer jag mig litet undrande till. Anna-Greta Leijon sade att varken hon eller regeringen kan påverka den här frågan. Sedan sade hon att Samhällsföretag i huvudsak har fått de medel som man har begärt och att frågan om en nedläggning inte har att göra med detta. Sedan jag ställde den här frågan har ett åttiotal socialdemokratiska riksdagsledamöter besökt Västerbotten. Två av dem besökte Storuman. Enligt ett referat i Västerbottens Folkblad sade Margareta Persson: SAFAC måste omprövas.” Hon lovade även inför stormötet med deltagande från Storumanverkstaden att hon skulle framföra en hälsning till Anna-Greta Leijon. De här två ledamöterna tände ju en hoppets stjärna för dessa människor. Jag vill då bara konstatera att arbetsmarknadsministern, såvitt jag kan förstå, med sitt svar har släckt denna hoppets stjärna. Man måste ställa sig frågan om de sociala målen inte längre gäller. Man kan göra det bl.a. med utgångspunkt i riksdagsman Börje Nilssons uttalande i LO-tidningen, att vi inte kan göra undantag från de sociala målen, eftersom man då sviker idén med Samhällsföretag. Enligt vad verkställande direktören i SAFAC i Västerbotten säger är det helt klart att det är dessa besparingar som gör att man måste företa inskränkningar och lägga ned arbetsplatser. Han säger klart att det handlar om att vi i Västerbotten måste spara 2,8 miljoner. Han säger vidare att detta inte är något påhitt från deras sida utan att det bakom detta ligger beslut av statsmakterna. Då borde både Anna-Greta Leijon och regeringen i övrigt ha möjlighet att vidta de åtgärder och ta de initiativ som behövs för att dessa människor skall få behålla sina jobb.

Herr talman! Svaret på John Anderssons fråga var kort, och det var medvetet, eftersom det inte är min uppgift att gå in i Samhällsföretags interna skötsel. Sedan till sakfrågan. SAFAC har två verkstäder i Storuman — en textilverkstad och en mekanisk verkstad. Det är riktigt att vi skall ha de sociala målen för Samhällsföretag. Men det betyder inte att vi för den skull i alla lägen skall tillverka just de produkter som man i dag framställer på olika verkstäder, utan man måste kunna ändra produktionen. Det viktiga är vad som händer med de människor som finns på dessa verkstäder. Eftersom denna mekaniska verkstad sedan flera år tillbaka inte fungerar på ett bra sätt = ekonomiskt kostar den väldigt mycket — har man funderat över om man inte med en annan produktion kan nå samma sociala mål. Därför har SAFAC beslutat att utreda två olika alternativ. Det ena är att den här mekaniska verkstaden avyttras och att personalen skolas om och får jobba på den textila verkstaden. Det andra alternativet är att man avyttrar den mekaniska verkstaden men flyttar över en mindre mekanisk avdelning till den textila verkstaden. En mindre del av personalen skulle då behöva skolas om. Vilket av dessa alternativ man än väljer kommer det inte att hända någonting förrän om ett och ett halvt år. Inte heller kommer enligt något av alternativen någon av de arbetshandikappade som finns här att mista jobbet. Dessutom är det så att dessa två verkstäder lokalmässigt ligger ganska nära varandra, och därför behöver förändringarna när det gäller reseavstånd och sådant inte betyda så mycket för de enskilda.
Herr talman! För det första säger de anställda i Storuman bl.a. att man har så många handikappade att det är omöjligt att flytta över dem till annan verksamhet. För det andra brukar det i de flesta fall när man börjar flytta om folk hända att man till slut mister arbetsplatser. Det finns ju rika erfarenheter när det gäller det tillvägagångssättet. Anna-Greta Leijon säger sedan att det inte fungerar på ett bra sätt, och hon kommer fram till att det beror på ekonomin. Det är väl ändå så att man driver på i fråga om lönsamheten, och härvidlag är inte Storuman något isolerat fall, skulle jag tro. Man börjar släppa det sociala målet — nu är det lönsamheten som räknas. Jag tycker att man klart kan utläsa detta ur olika uttalanden som har gjorts under den här tiden då man har diskuterat Storuman. Varför behöver då Anna-Greta Leijons partikamrat Margareta Persson stå där uppe i Storuman och säga till de anställda att kraven från riksdagen på nedskärningar inom samhällsföretaget SAFAC måste omprövas? Både Margareta Persson och Mats Olsson lovade SAFAC:s anställda, såväl i Storuman som i övriga landet, att deras problem med nedskärningar och friställningar skulle framläggas för den socialdemokratiska riksdagsgruppen — och framför allt för arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon.
Herr talman! Jag vill bara kort upprepa vad jag sade förut: I inget av de alternativ som det resoneras om uppe i Storuman finns det med några friställningar av arbetshandikappade.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag vill medverka till att fackliga organisationer förbjuds påtvinga enskilda personer som avser att utföra ombyggnadsarbeten i egen regi att upprätta kollektivavtal. Ett sådant förbud skulle enligt Sten Svensson vara liktydigt med att införa s.k. negativ föreningsrätt. Vidare har Sten Svensson frågat vilka åtgärder som övervägs inom regeringen när det gäller arbetsrättslagstiftningen i dessa sammanhang. Som en bakgrund hänvisar Sten Svensson till ett frågeformulär som sänds ut av Svenska byggnadsarbetareförbundet till dem som har sökt byggnadslov för omeller tillbyggnad av egna fastigheter. Formuläret innehåller frågor om vilken entreprenör som skall anlitas och om arbetskraft kommer att anställas för den händelse arbetena skall utföras i egen regi. Till detta vill jag först svara att jag inte har för avsikt att medverka till något förbud för fackliga organisationer att begära kollektivavtal för arbete som fackliga organisationer att infordra bedrivs inom deras avtalsområden. Det är sedan länge en av vårt arbetsrättsliga regelsystems grundsatser att de fackliga organisationerna står fria att begära kollektivavtal och att ytterst hävda det kravet genom fackliga stridsåtgärder. Något skäl att rubba den grundsatsen finns inte. Jag kan inte heller se något otillbörligt i att en facklig organisation tar del av offentliga handlingar och söker skaffa in uppgifter av det slag som Sten Svenssons fråga gäller i syfte att bevaka de fackliga intressena och utreda om kollektivavtal bör begäras. Det är inte klart för mig på vad sätt det skulle kunna innebära, som Sten Svensson gör gällande, att de fackliga organisationerna upphöjer sig till myndigheter. Jag vill gärna ta tillfället i akt att påpeka att det är en sammanblandning av olika ting att sätta likhetstecken mellan ett förbud att begära kollektivavtal och ett skydd för den negativa föreningsrätten. De fackliga organisationerna begär kollektivavtal för att bevaka fackliga intressen. Detta är och måste vara helt legitimt. Detta är också något annat än ett tvång att någon skall vara med i eller stå utanför en arbetsgivarorganisation. Såvitt gäller den negativa föreningsrätten i den egentliga meningen vill jag hänvisa till de genomgångar av den frågan som har gjorts både av den första och av den andra arbetsrättskommittén. Frågan har gällt i första hand arbetstagarnas föreningstillhörighet och bruket av s.k. organisationsklausuler. Jag hyser inte någon annan mening än kommittéerna, dvs. att det saknas anledning för lagstiftaren att vidta några åtgärder. Med detta är även Sten Svenssons andra fråga besvarad. Regeringen överväger inte några åtgärder när det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen i dessa sammanhang.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag är emellertid förvånad över den negativa inställning till de problemlösningar som jag tagit upp i interpellationen som svaret präglas av. Jag vill därför återge bakgrunden till det exempel som åberopas i interpellationen, nämligen det brev som Svenska byggnadsarbetareförbundets avdelning 25 i Uppsala har utsänt till dem som söker byggnadslov. Så här lyder brevet, rubricerat ”Ert planerade bygge”, i sin helhet: ”Vi har erfarit att Ni sökt om byggnadslov för ett byggobjekt, men kanske inte bestämt om Ni skall bedriva arbetet i egen regi eller anlita företag. Om Ni bestämmer Er för att utföra arbetet i egen regi, med anställd arbetskraft, skall kollektivavtal upprättas mellan Er och oss. Om företag anlitas för byggobjektet, vill vi göra Er uppmärksam på de lycksökare som uppträder inom branschen. Bland dessa är det oftast fråga om skattefiffel, ibland saltade räkningar eller dåligt utförda jobb, eller också slutar äventyret med konkurs. Vi vill därför rekommendera Er att ta reda på om den Ni tänker anlita är en seriös företagare. Ta gärna kontakt med oss, så lämnar vi upplysningar om företaget är kollektivavtalsbundet med vår organisation. För att underlätta de första kontakterna mellan Er och oss, är vi tacksamma om bifogade svarsformulär ifylles och återsändes inom 14 dagar. Är Ni intresserad av ytterligare information, ta kontakt med oss för ett personligt sammanträffande.” Jag måste säga, herr talman, att jag blir upprörd över hur den fackliga organisationen i det här fallet agerar. Man försöker ge sken av att vederbörande person som sökt byggnadslov måste besvara brevet och att det helst skall ske inom en angiven tidsfrist. Man ger vidare sken av att det finns bestämmelser som säger att det är obligatoriskt att teckna kollektivavtal. Man säger i brevet att kollektivavtal skall upprättas. Jag ber arbetsmarknadsministern uppmärksamma formuleringen ”kollektivavtal skall upprättas”. Jag trodde, herr talman, att vi har föreningsfrihet i vårt land. Anser arbetsmarknadsministern att det är obligatoriskt med kollektivavtal när en fastighetsägare bygger i egen regi? Jag är mycket intresserad av ett svar på den frågan. I det enskilda fall som jag här närmare har studerat och som ligger till grund för min interpellation gäller ombyggnadstillståndet ett enskilt småhus —inte en rörelse. Men ytterst gäller denna interpellationsdebatt vilken status som de fackliga organisationerna har eller skall ha i vårt land. Har de ställning som myndigheter eller är de ideella intresseorganisationer? Debatten gäller också frågan om vi har en reell yrkesoch näringsfrihet i Sverige. Enligt min bestämda uppfattning är de fackliga organisationerna inga myndigheter. Därför är det relaterade tillvägagångssättet förkastligt. Genom att agera på det här försåtliga sättet och genom en serie andra metoder försöker man skaffa sig det arbetsmonopol som ingen regering — kanske inte heller fru Leijon — vill lagstifta om. I stället gräver socialdemokraterna sig allt längre ned i skyttegravarna när det gäller fackligt missbruk av arbetsmarknadslagstiftningen. Facket får inte kritiseras eller ifrågasättas på något sätt. Vad facket gör är alltid rätt. Det är höjt över alla misstankar. Det fall som jag har beskrivit i interpellationen och som jag ytterligare har belyst genom att läsa upp det brev som åtföljde den angivna blanketten är nämligen inte unikt. På flera områden försöker vissa LO-grupper att de facto stampa ut enmansföretag. Speciellt utsatta är företag som verkar inom just byggnadsbranschen. I Skåne har exempelvis Byggnadsarbetareförbundet konsekvent vägrat att godta s.k. kompanjonföretag. Många av dessa företag startas av arbetslösa byggnadsarbetare. Det kan vara ett sätt för dem att komma i gång med ett nytt arbete i stället för fortsatt arbetslöshet. Flera av de personer som har tagit dylika enskilda initiativ har hotats med blockad eller försatts i blockad, därför att de inte har accepterat fackets diktat. Facket har krävt att endast en av kompanjonerna får vara arbetsgivare och att alla de övriga måste betraktas såsom anställda. De anställda, dvs. kompanjonerna, skall sedan ha avtalsenlig lön så att de nya företagen inte skall kunna priskonkurrera. Det gamla beprövade receptet för nya företagare att ta ut en mindre lön i början för att se om det hela bär sig tolereras med andra ord inte. fackliga organisationer att infordra en paragraf, som säger att enmansföretag inte får ta större arbeten än för 4 000 kr. per arbete — detta för att de små företagen inte skall få några konkurrensfördelar. Allt vore väl i sin ordning, om det vore frivilligt för den enskilde företagaren att skriva under avtal, men så är inte fallet. I stället hotar facket med eller försätter företaget i blockad. Skriver företagarna inte på ändå, riskerar de allvarliga störningar i sin yrkesverksamhet. Skriver de på avtalet, kan de knappast försörja sig i sitt yrke. Facket tolererar med andra ord inte konkurrens från enmansföretag. Konsumentens intresse i sammanhanget talas det över huvud taget inte om. Inom Elektrikerförbundets område arbetar man på två sätt för att undvika konkurrens från enmansföretag och företag utan avtal. El-ettan i Stockholm vägrar att skriva kollektivavtal med enmansföretag — en i och för sig logisk slutsats, eftersom en facklig organisation då inte kan representera någon anställd på arbetsplatsen. Därefter går man ut till andra fackliga organisationer i cirkulärskrivelser och ber dessa med hjälp av vetorätten i medbestämmandelagen att tillse att enmansföretag inte får några arbeten. Som motiv för handlandet säger man att enmansföretagen kan konkurrera ut de avtalsbundna företagen. Från moderat sida har vi påtalat bristerna i den gällande lagstiftningen. Vi har också under en följd av år i våra motioner föreslagit en rad åtgärder — så även vid detta riksmöte — som går ut på att man skall komma till rätta med det missbruk av arbetsrättslagstiftningen som uppenbarligen förekommer och som jag här har belyst i de exempel som jag nyss har angivit. Jag vill därför, herr talman, fråga arbetsmarknadsministern, om det verkligen finns någon lagbestämmelse, som ger fackliga organisationer rätt att påtvinga enskilda personer — det kan vara byggherre, enmansföretagare eller annan person — kollektivavtal enligt den ordalydelse som framgår av det inledningsvis av mig citerade brevet från Byggnadsarbetareförbundet. Med andra ord, fru Leijon: Har vi en lag om obligatorisk kollektivavtalsplikt i Sverige?

Herr talman! De flesta av de frågor som Sten Svensson har tagit upp har ingående behandlats såväl när MBL-lagstiftningen kom till i början av 1970-talet som i de arbetsrättsutredningar som har skett därefter, och de har också diskuterats här i kammaren vid ett stort antal tillfällen. Bestämmelserna i MBL om vetorätt i samband med entreprenader kom till därför att man visste att det på det här området tyvärr fanns en mängd icke seriösa företag. Det bedömdes som ett gemensamt intresse från såväl de seriösa arbetsgivarnas sida som arbetstagarnas och konsumenternas sida att få en ordning. Att få företag som betalar sin skatt och som följer lagstiftningen när det gäller arbetsmiljö och arbetsrätt är självfallet ett intresse för alla dem som vill vara seriösa och måste vara ett intresse också för riksdagens ledamöter. Naturligtvis måste de fackliga organisationerna ha rätt att arbeta för att deras intressen tas till vara. Det bästa sättet är givetvis att man får till stånd ett avtal, och på den svenska arbetsmarknaden är det sedan länge accepterat. ”Den svenska modellen”, som bygger på Saltsjöbadsandan och som har gett vårt land så väldigt mycket av tillgångar, bygger på att parterna skall komma överens i förhandlingar, komma fram till ett avtal. Man må vara väldigt oense i förhandlingarna och diskussionerna, men att det är en trygghet både för arbetsgivaren och för arbetstagaren att man har avtal trodde jag att vi alla var överens om. Från moderat sida har emellertid under den senaste riksdagsperioden gång på gång ställts frågor här i kammaren som ger ett intryck av att moderaterna i själva verket skulle se det som någonting negativt att man träffar avtal. En arbetstagarorganisation måste självfallet också kunna använda stridsåtgärder för att hävda sina rättigheter. Kanske faller Sten Svensson och moderaterna offer för sin egen demagogi, sin egen diskussion om de fackliga organisationernas uppträdande. De fackliga organisationerna skall inte vara myndigheter, och de har aldrig eftersträvat att vara det. Det skulle självfallet vara mycket negativt om det blev på det sättet. Sedan förstod jag inte riktigt vad Sten Svensson egentligen menade när han talade om skyttegravar. Inte heller förstod jag hans kommentar att socialdemokraterna alltid skulle anse att det som facket säger är rätt. För den som har läst tidningarna under de senaste dagarna är kanske intrycket litet annorlunda. Där har pågått en offentlig diskussion, i vilken bl.a. jag har deltagit och som visar att vi verkar i en demokrati. Vi kan ha olika uppfattningar och diskutera, också närstående organisationer emellan inom arbetarrörelsen. Jag vill klart säga ifrån, att om de angrepp på svensk fackföreningsrörelse som gång på gång görs från moderat sida ledde till de förändringar i lagstiftningen som moderaterna är ute efter, skulle det innebära att enskilda arbetstagare fick väldigt mycket mindre möjligheter att hävda sig och sina intressen. Vi vet ifrån historien i detta land och i andra länder att det bara är genom samverkan som de fackliga intressena, de enskilda arbetstagarnas intressen, kan hävda sig mot arbetsgivarnas intressen. Det gäller på såväl stora som små företag. Därför är det självklart för de fackliga organisationerna att de måste sträva efter att få avtal också på de små arbetsplatserna.

Herr talman! Jag ställde en mycket konkret fråga till arbetsmarknadsministern: Har vi en lag om obligatorisk kollektivavtalsplikt i Sverige? Den frågan borde kunna besvaras med ett ja eller ett nej. Jag upprepar frågan, men låt mig samtidigt vidga perspektivet, eftersom Anna-Greta Leijon valt metoden att kringgå den problematik jag tar upp. Om avsikten möjligen är att medborgarna skall slippa denna typ av bevakning från fackliga organisationer i framtiden, så hade det behövts ett avståndstagande från arbetsmarknadsministerns sida när det gäller Byggnadsarbetareförbundets tillvägagångssätt, som jag har belyst. Jag läste fackliga organisationer att infordra upp dess brev till en enskild person som har ansökt om byggnadslov för att bygga till sin privata villafastighet. Det är viktigt att få svar på dessa frågor, Anna-Greta Leijon, för annars dröjer det inte länge förrän bilägarna får anmodan att insända ifyllda blanketter till facket med uppgifter om var de tänker reparera sina bilar och om det finns kollektivavtal för att reparationen skall kunna godkännas. Jag skulle kunna ge många exempel. Det är förvånansvärt att arbetsmarknadsministern inte inser den principiella vidden av den frågeställning jag har tagit upp i min interpellation. Är det verkligen rimligt, fru Leijon, att en fackorganisation går ut med dylika krav på en enskild byggherre, på en konsument? Vart tar friheten vägen i detta sammanhang? Vems frihet är det som socialdemokraterna ytterst värnar om? Tydligen är det rätten för facket att få ta sig vilka friheter som helst. Det är uppenbarligen svaret från socialdemokraterna. Vad facket ytterst eftersträvar är, som jag sade i mitt förra inlägg, ett slags arbetsmonopol, ett slags facklig auktorisation. Endast företag som har kollektivavtal skall få uppdrag. Vi ser hur vissa fackliga organisationer på allvar driver denna tes. Med olika medel försöker man också styra socialdemokraterna emot en allmän etableringskontroll. Syftet är självklart. Endast företag med kollektivavtal skall få arbete. Alla företag som ges arbete har kollektivavtal. Facket skall representera alla arbetstagare. Vad den enskilde individen vill, som konsument eller som enskild arbetstagare, det tar man inte hänsyn till. Vi har från moderat sida föreslagit en rad åtgärder som syftar till att stärka individens ställning. Vi har föreslagit åtgärder som skyddar företag utan anställda och företag där de anställda av något skäl inte vill gå in i en viss fackförening. Dessa åtgärder innebär bl.a. följande: 1. Införandet av en negativ föreningsrätt, dvs. en rätt för de enskilda individerna att kunna stå utanför. Medborgarna måste ju i ett rättssamhälle själva kunna få välja vilken förening de vill gå in i. 2. Ett förbud mot blockad av enmansföretag för vägran att skriva kollektivavtal eller hängavtal. Det kan inte vara rimligt att kräva avtal med ett företag som inte har några anställda. Inte heller skall man med stridsåtgärder — jag tänker på blockad — avsedda för företag med anställda som vill organisera sig kunna påtvinga enmansföretag avtalsvillkor som näringsfrihetsombudsmannen, som t.ex. om han fick yttra sig beträffande det tidigare nämnda målaravtalet, skulle finna oskäliga. 3. Vi menar också att det måste finnas anknytning till facket på en arbetsplats — till en majoritet av de anställda — för att stridsåtgärder över huvud taget skall kunna anses skäliga för att åstadkomma ett kollektivavtal. Vill de anställda inte ha facklig inblandning, skall företagaren inte kunna tvingas att skriva på ett kollektivavtal. 4. 38 och 39 §§ i medbestämmandelagen måste ändras så, att facket inte kan utnyttja sin vetorätt vid entreprenader för att utestänga företag från att konkurrera om anbud enbart av det skälet att de saknar kollektivavtal. Dessa åtgärder skulle, herr talman, såvitt jag kan se inte på något sätt skada normal facklig verksamhet eller hindra fackföreningsrörelsen att verka på de områden där medlemmarna så vill. Vi har i andra sammanhang sett att facket tar för sig där så kan ske, inte minst inom försäkringsområdet. Det senaste exemplet som jag har uppmärksammat gäller Svenska kommunalarbetareförbundet i min egen valkrets i Skaraborgs län, avdelning nr 50. Avdelningen har sänt ut en cirkulärskrivelse, som går ut på att styra alla medlemmarnas försäkringar till ett visst försäkringsbolag. F. ö. gäller det inte bara medlemmarna själva utan även deras anhöriga. Vår moderata utgångspunkt är således att värna om individen i det stora kollektivet. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern om hon finner några orimligheter i våra förslag till ändringar av arbetsmarknadslagstiftningen.

Herr talman! Jag gick till kammaren, eftersom det nu på moderat håll börjar bli rätt vanligt att man genom olika exempel försöker misstänkliggöra svensk fackföreningsrörelse. Den här speciella debatten är också särskilt intressant för mig, eftersom den rör sig inom det fack där jag själv är verksam. Jag kan konstatera att Sten Svensson med en viss schvung deltar i den pågående kampanjen från riksdagens talarstol mot de fackliga organisationerna. Sten Svensson gör detta med anledning av ett brev, baserat på någonting som heter Byggfakta från avdelning 25 inom Svenska byggnadsarbetareförbundet. Man måste nog ha särskild fallenhet för konspiration, om man i det brevet kan finna någonting att angripa. Det har i brevet lämnats en mycket fin service åt den som begär byggnadslov: man har nämligen varnat för lycksökarna inom den här branschen. Sten Svensson borde liksom andra säga sig att detta är någonting vällovligt. Ett skäl till att det är alldeles nödvändigt att det finns kollektivavtal i arbetslivet är att vi måste få bort de effekter som lycksökarna och de icke-seriösa företagen skapar ute på arbetsplatserna. Hela den här diskussionen, med den utgångspunkt som den har, måste underkännas. De fackliga organisationerna måste ju ha till uppgift — och ha rätt — att begära kollektivavtal när det uppträder ett nytt företag. Det må gälla vilken bransch som helst. Finns det inga anställda gäller ju inte kollektivavtalet, men finns det anställda gäller det. Jag skulle nu vilja ställa några frågor till Sten Svensson, vilka det är rätt intressant att få svar på. Anser Sten Svensson att det är en förmån att slippa betala ut avtalsenlig lön? Är det en förmån om de avtalsregler som man har förhandlat sig till inte gäller? Varför skall det anses som ett övergrepp att begära en avtalsreglering av anställningsförhållandena?

Herr talman! Ibland ställer man frågor som man egentligen inte vill ha något svar på, därför att man vet svaret. Jag trodde att den fråga som Sten Svensson ställde i slutet på sitt förra inlägg var av den karaktären. Jag vet att Sten Svensson, som ju-så länge varit med i arbetsmarknadsutskottet och fackliga organisationer att infordra alltså deltagit i genomförandet av lagar på det arbetsrättsliga området, lika väl som jag känner till att det inte finns någon lag som kan tvinga någon till ett kollektivavtal. Sten Svenssons fråga är alltså ganska onödig. Sedan till frågan om jag anser att det finns orimligheter i de moderata förslagen till ändringar av arbetsrättslagstiftningen. I Sten Svenssons uppräkning fanns det i stort sett bara orimligheter, enligt mitt sätt att se. Facket skall bevaka sina medlemmars intressen. Om facket i det sammanhanget anser att det kan ha nytta av offentliga handlingar, t.ex. offentliga handlingar som avser ansökningar om byggnadslov, så kan jag egentligen inte finna detta så mycket mera anmärkningsvärt än att Kalle Ankas bokklubb tar reda på att jag har en 7-åring, och månad efter månad skickar ut sina lockelser. Det är i princip samma sak. Det är offentliga handlingar man utnyttjar — Kalle Ankas bokklubb för att tjäna pengar på 7-åringar, facket för att bevaka sina medlemmars intressen.
Herr talman! Får jag först säga till Lars Ulander att det inte är någon kampanj som vi moderater för. Jag trodde att Lars Ulander hade uppfattat den debatt som vi för här i kammaren med anledning av min interpellation som en debatt om arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen å ena sidan mellan politiken och den fackliga verksamheten, å andra sidan mellan myndigheter och fackliga företrädare. Saken gäller var gränsen skall gå. Jag har inte ifrågasatt, och kommer inte att ifrågasätta, den fackliga verksamhet som bedrivs i traditionell mening. Den förmån som jag talar om här och som är det centrala för mig är förmånen för den enskilde att i olika valsituationer få välja fritt. Det är den friheten som jag vill slå vakt om. Jag anser det egendomligt, herr talman, att socialdemokraterna inte vill slå vakt om denna frihet, när de i andra sammanhang sjunger frihetens lov. De åtgärder som statsrådet Ingvar Carlsson talar sig varm för skall syfta till att öka friheten. Ett annat statsråd, civilminister Holmberg, talar om att man skall avreglera och avbyråkratisera samhället. Med tanke på vad som i praktiken händer — vilket framgår av de exempel som jag anfört — kan man bara konstatera att allt det där är luft. Det finns ingen täckning, det finns ingen ambition att i verkligheten göra systemförändringar och ändringar i regelsystemet så att man ökar den enskildes frihet. Som jag sade förut blir det i stället rätten för facket att ta sig olika friheter som försvaras. Sedan till arbetsmarknadsministern. Det finns alltså ingen lag som tvingar en till ett kollektivavtal. Det är bra att arbetsmarknadsministern medger detta. Då frågar jag: Vad är Anna-Greta Leijons inställning till detta? Vill arbetsmarknadsministern att det skall finnas en lag eller inte? Det är naturligt att jag ställer denna följdfråga, herr talman, därför att det brev som gått ut till enskilda människor från Byggnadsarbetareförbundet är skrivet på ett sådant vis att det går att använda sig av uttryckssättet att kollektivavtal skall tecknas. Man måste ha någonting i ryggen som innebär att den fackliga organisationen kan ställa dylika krav. Jag frågar Anna-Greta Leijon: Håller Anna-Greta Leijon med om att det var ett rimligt och korrekt tillvägagångssätt av den här fackliga organisationen att gå ut och ställa detta krav på att kollektivavtal skall skrivas? Dessutom har man i brevet antytt i generella, svepande ordalag att det inom denna bransch finns många lycksökare och potentiella ekonomiska brottslingar. Är det verkligen rimligt att en facklig organisation skall generalisera en hel bransch på det här sättet? Ingen skall väl dömas ohörd, utan man skall enligt min mening beivra varje enskilt fall. Man skall inte heller döma en hel grupp.
Herr talman! Sten Svensson säger att det inte är fråga om någon kampanj. Jag vill dock påstå att det är en mycket noga framarbetad kampanj, där man vid varje tillfälle som ges går ut och misstänkliggör fackföreningsrörelsen. Vidare frågade Sten Svensson vad jag anser om arbetsfördelningen mellan myndighet och facklig organisation. Den arbetsfördelningen är solklar. Den enskilda fackföreningen är alltså ingen myndighet, och det borde Sten Svensson veta, eftersom vi här i landet har haft en organiserad fackföreningsrörelse sedan slutet av 1800-talet. Det kan inte vara någonting som man helt plötsligt kommer fram till och säger: Aj, är det så? Frågan riktades visserligen till arbetsmarknadsministern, men jag vill kommentera den. Det gällde lycksökarna. På våra expeditioner runt om i landet händer det väldigt ofta att man får kontakt med människor som har råkat mycket illa ut. Jag vill säga att det skulle vara bra att ha med moderaterna i kampen för att se till att vi får bort den ekonomiska brottsligheten från den här marknaden. Jag tycker att det brev som Uppsalaavdelningen hade skickat ut i denna del innebar en mycket vänlig handling gentemot en människa som skulle bygga ett eget hus, för det finns många som har gjort dyrköpta erfarenheter.
Herr talman! Självfallet vill vi komma åt den ekonomiska brottsligheten, Lars Ulander. Det är en självklarhet, så långt är vi helt överens. Men det är tillvägagångssättet som jag diskuterar. Det skall inte ske genom att företagen förhandsgranskas eller tvingas att inför myndigheter, och i detta fall inför en facklig organisation, bevisa sin ärlighet. Det är ju de som i verkligheten begår brott som vi skall slå till mot. När vi i andra sammanhang talar om skärpta straffsatser brukar ni ju ironisera över oss moderater och säga att vi ropar på lag och ordning. Ni för ut litet av dubbla budskap i sådana här sammanhang. Vad jag vill ha sagt i denna debatt är att vi inte kan generalisera eller ingripa mot hela branscher. Vi kan inte bete oss på det sätt som Byggnadsarbetareförbundet har givit prov på i sitt brev. Man kan inte göra så bara därför att det kan finnas en och annan skurk. Man kan inte döma en hel bransch därför att man vet att det finns en och annan som bryter mot lagen. fackliga organisationer att infordra Ett sådant synsätt rimmar verkligen illa med det svenska rättssamhällets traditioner. Kraven på allt fler ingripanden mot näringslivet avser numera etableringskontroll. Jag sätter detta agerande i sitt sammanhang, mot fonden av löntagarfondssystemet, när detta är fullt utbyggt, och i relation till alla förslag om etableringskontroll. Det flitigaste beställningsskrädderiet är just nu Sven Heurgrens eko-kommission, som på löpande band levererar förslag till åtgärder som inskränker näringsfriheten. Jag noterar också att ordföranden i Hotelloch restauranganställdas förbund talar klarspråk när han säger: ”Vi måste slakta den heliga ko som kallas näringsfrihet.” När pusselbitarna faller på plats kan vi konstatera ett tydligt mönster. Allt detta går ut på att skaffa sig ökat inflytande och ökad kontroll över näringslivet. Det får den följden att den enskilde företagarens rörelsefrihet begränsas alltmer. Det ligger naturligtvis i linje med det fondsocialistiska system som man avser att bygga upp. Det är detta perspektiv som verkligen är skrämmande.
Herr talman! Sten Svensson talade om någonting annat än det brev som han läste upp i det inlägg som han nu höll — det är alldeles klart. Vad den fackliga organisation som åberopades hade gjort var definitivt ingen förhandsgranskning, utan man kom med tips och idéer. En av de rätt tunga uppgifter som de fackliga organisationerna har — inte minst på byggsidan — är att se till att de medlemmar som har hamnat i företag som drivs mindre seriöst får lön, semesterpengar etc. Därför har man en ganska stor kunskap. Jag vill bara säga några ord med anledning av resonemanget om etableringskontroll. Varför har kravet på etableringskontroll ställts? Jo, till följd av den utbredda brottsligheten på det ekonomiska området. Det är mycket ofta de anställda som drabbas av denna brottslighet. Det är väl därför inte så konstigt att man ställer kravet att det skall bli en bättre tingens ordning. Det är inte riktigt att säga att man därmed angriper näringsfriheten. Vad Sten Svensson egentligen kämpar för är att vi skall få ett tillstånd som är alldeles orimligt, nämligen att det bara är att tuta och köra. Att utöka antalet domstolar är ingen rimlig åtgärd.
Herr talman! Det är ändå, Lars Ulander, ett obevisat påstående att det är just företagare utan avtal som är de största ekonomiska brottslingarna. Det är det som jag vill framhålla. De teser som förs fram i debatten — och som har bekräftats av den fråga som interpellationen handlar om, nämligen beskyllningarna mot en hel yrkeskår i Byggnadsarbetareförbundets brev — visar att man har ambitionen att beskylla en hel yrkeskår. Fusk kan naturligtvis förekomma överallt. Ingen skall, som jag sade för en stund sedan, dömas ohörd eller på lösa grunder. Faktum är, Lars Ulander, att riksdagens revisorer nyligen påpekat att flertalet av dem som förekommer i registren över personer med obetalda skatter är löntagare. Den största möjligheten till s.k. svartarbete kan anställda inom t.ex. serviceföretag ha. Enmansföretagarna måste däremot kunna visa upp en hygglig inkomst för att kunna utnyttja avdrag m.m. Ofta använder dessa både lördag och söndag för att få rörelsen att gå ihop. Anställda med regelbunden arbetstid — dvs. lediga lördagar och söndagar och fritid efter kl. 17 på vardagar — kan däremot mycket lätt begagna ledigheten till svartarbete. Men det skulle — det vill jag noga understryka — vara mig främmande att för den sakens skull utpeka någon bestämd kategori i samhället. Jag har bara velat redovisa den slutsats som riksdagens revisorer har kommit fram till och som går i en annan riktning. Jag vill inte använda deras slutsats för att beskylla en hel yrkeskår.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om regeringen avser att föreslå några åtgärder för att borgerliga namngivningsceremonier skall få samhällets stöd och bli ett alternativ till den kyrkliga ritualen. Varje barn skall ges ett eller flera förnamn som inom tre månader från födseln skall anmälas till pastorsämbetet. Om barnet döps inom svenska kyrkan, räcker det med anmälan till dopförrättaren. Det kristna dopet som sådant är inte, som många tror, en namngivningsceremoni. Dopet är ett av kyrkans sakrament och innebär att den som döps tas upp i den kristna kyrkans gemenskap. Det bör självfallet stå var och en fritt att vid namngivning av barn anordna någon form av ceremoni som alternativ till det kyrkliga dopet. På liknande sätt anordnas ju borgerliga begravningar som ett alternativ till de kyrkliga. Sådana ceremonier bör dock ha en helt frivillig prägel. En vigsel har till skillnad från dop och begravningar rättsverkningar för enskilda människor och för det allmänna. Det har därför ansetts angeläget att samhället kan ge ett alternativ till den kyrkliga vigseln. Mot bakgrund av vad jag här har sagt är jag inte beredd att föreslå några åtgärder för att borgerliga namngivningsceremonier skall få samhällets stöd.

Herr talman! Ett icke-kristet barnvälkomnande är ingen nyhet eller någonting som jag har hittat på; det första borgerliga dopet förekom i Strasbourg redan 1793 enligt uppgifter som jag har fått. I Frankrike förekommer det fortfarande, och i Sovjetunionen har man också en profan 109 motsvarighet till det kyrkliga dopet. Jag vet mycket väl att det är skillnad mellan det kyrkliga dopet och en borgerlig namngivningsceremoni. Det kyrkliga dopet är en ritual där barnet upptas i Guds kyrka på jorden. Jag tror att det finns ett behov hos föräldrar som inte är med i statskyrkan att ändå ordna en officiell högtidlighet när man välkomnar ett litet barn. Det kunde vara trevligt att officiellt tala om vad det här barnet får för namn. Jag tänkte mig en ceremoni, där kommunen ställer upp med en lokal. Att privat ordna en ceremoni kan ofta innebära bekymmer med att hitta en lämplig lokal att vara i. Det är inte alla som har så stora lägenheter och hus att man kan ordna det hemma. Detta om lokalen. Sedan hade jag tänkt mig att kommunen möjligen skulle ställa upp med en förrättare och ett tryckt formulär att följa vid ceremonin. Det skulle vara trevligt om kommunen vid den här lilla ceremonin gav barnet en liten gåva. Den kunde vara hur enkel som helst, men kanske det kunde vara graverat Botkyrka kommun eller Järfälla kommun på den lilla gåvan. Jag tror att det skulle hjälpa till att ge barnet en större känsla för sin hemkommun. Det skulle alltså bidra till att barnet får mera hemkänsla för den kommun där det fötts och döpts. Jag är faktiskt besviken över att civilministern inte vill stödja detta på något sätt, eftersom jag känner civilministern från andra sammanhang. Jag tycker att civilministern har haft en öppen och generös inställning och inte varit fftämmande för nytänkande.
Herr talman! Jag tycker självfallet, precis som frågeställaren, att den som väljer att anordna en annan cermoni än det kristna dopet när man välkomnar ett barn kan få göra det. Men till skillnad från frågeställaren tycker jag inte att kommunen skall bygga upp en ordning för detta eller gå in med särskilda pengar för ändamålet. Det är riktigt som frågeställaren säger, att jag har försökt med litet nytänkande. Men det går ut på att vi inte i onödan skall bygga upp regelsystem och byråkrati på sådana områden där människorna själva kan klara uppgifterna. Jag tycker att just detta är ett utmärkt exempel på saker som föräldrarna själva kan ordna utan att vi bygger upp en kommunal ordning.
Herr talman! Det är klart att man kan säga att föräldrarna kan ordna detta själva. Det gör de väl också i många fall så, att de bara anmäler namnet till pastorsämbetet. I Stockholms förorter är det bara något över 50 96 av alla barn som döps, medan riksgenomsnittet ligger på 75 90. Välbeställda föräldrar som är vana att ordna fester och som har gott om plats har naturligtvis lätt att ordna en sådan här fest, men mitt förslag var tänkt för alla de föräldrar som inte har denna möjlighet. Jag tror inte att det skulle medföra så stora kostnader för kommunerna om man vid dessa tillfällen ställde en lämplig lokal till förfogande. Det kunde ju t.ex. vara något trevligare sammanträdesrum i kommunalhuset. Jag menar inte att staten skall föreskriva precis hur cermonierna skall se ut. Föräldrarna kunde själva få välja vilken cermoni de vill ha. Men kommunen kanske kunde hjälpa till med förslag och med en förättare. Jag tror, som sagt, att detta skulle svara mot ett behov, framför allt bland de föräldrar som inte är med i statskyrkan.